Fru talman! Med sin skrivelse Ett nytt offentligt rättsinformationssystem presenterar regeringen sin syn på statens ansvar vad gäller kontinuerlig grundservice på rättsinformationens område. Informationen skall finnas tillgänglig på ett överskådligt och enhetligt sätt med gemensam ingångssida på Internet. Det skall finnas möjlighet till fritextsökningar och strukturerade sökningar över hela systemet samtidigt. Vidare skall det finnas goda länkningsmöjligheter. Fru talman! I det stora hela tillstyrker vi kristdemokrater regeringens förslag. Enligt vår mening är ett nytt offentligt rättsinformationssystem en angelägen och efterlängtad anpassning till de nya möjligheter tekniken i dag erbjuder. Det är en förutsättning i ett demokratiskt samhälle att dess medborgare inte bara teoretiskt utan även praktiskt har tillgång till förarbeten, lagar och praxis. Vi anser att ett rättsinformationssystem skall vara en grundpelare i det svenska informationssamhället. Mottagaren skall klart kunna koppla informationen till den demokratiska processen i riksdagen oavsett vilka partier som sitter i regeringsställning. Riksdagen har en väl fungerande och genomtänkt hemsida som besöks av många. Där kan man finna interpellationer, frågor, motioner, protokoll från riksdagens debatter och utskottsbetänkanden m.m. Trots det omfattande materialet är hemsidan pedagogiskt utformad samtidigt som den lockar till mer läsning, och den har mottagits mycket väl av allmänheten, inte minst av ungdomar. Att kunna ta del av och få insyn i de förtroendevaldas arbete direkt är en demokratisk utveckling och ett steg i rätt riktning. De som på ett föredömligt sätt förmedlat denna information har visat att de besitter erforderlig kompetens på området. Fru talman! Med beaktande av riksdagens roll i det demokratiska samhället som förmedlare av information och mötesplats för politiska åsikter samt den i dag inom riksdagen samlade erfarenheten av att hantera och pedagogiskt presentera omfattande offentligt material bör enligt vår mening uppgiften att handa ett nytt offentligt rättsinformationssystem läggas på riksdagen. Till sist, fru talman, ligger det ett icke obetydligt symboliskt värde i det faktum att riksdagen till 100 % består av ledamöter direktvalda av svenska folket. Så är som bekant icke fallet när det gäller regeringen. Dessutom kan en regering ha ett mycket begränsat stöd. Minns Folkpartiregeringen som tillträdde i oktober 1978 med stöd av ett valresultat på 11 %, vilket resulterade i 39 ledamöter av 349. Fru talman! Jag yrkar bifall till Kristdemokraternas reservation i detta ärende.

Fru talman! Riksdagen behandlar nu justitieutskottets betänkande angående regeringens skrivelse om ett nytt offentligt rättsinformationssystem. Jag vill inleda med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Ett nytt offentligt rättsinformationssystem låter inte särskilt spännande utan t.o.m. lite tråkigt. Men när man tittar på ärendet ser man att det är både spännande och viktigt. Låt mig börja med att sätta in det i ett nytt och kanske lite större perspektiv. Det finns i dag en stor förtroendeklyfta mellan rättsväsendet och allmänheten. Många människor har inget eller litet förtroende för såväl de politiker som stiftar lagarna som för de domstolar och myndigheter som sedan tillämpar dem. För att komma till rätta med det och för att kunna förbättra förtroendet för det politiskt systemet behövs insatser på många olika områden. Naturligtvis är det så. Allt är inte ett informationsproblem. Men en liten del kan kanske vara ett informationsproblem. Vet man inte riktigt hur rättsväsendet fungerar eller hur det politiska systemet fungerar är det också väldigt lätt att känna sig främmande inför dem. Det är då väldigt lätt att ta kvällspressens alla braskande rubriker för sanning. Det rättsinformationssystem som vi nu diskuterar handlar just om att göra våra lagar och förordningar mer tillgängliga för allmänheten. Det kan åtminstone till en liten del vara nyttigt för att klara ut alla de missförstånd som ideligen sker när det gäller rättsskipning i landet. Missförstånden är många. Många människor tror t.ex. att i den lagbok jag nu håller i min hand finns våra lagar, och att det också är därför som staten ger ut den boken. Därför går man och köper den och sätter den i bokhyllan. Nu är det inte riktigt så. Det är fel i båda delar. Dels är boken inte någon statlig publikation utan ges ut av ett privat förlag, dels är det bara en liten bråkdel av alla författningar och lagar som vi har att rätta oss efter som står i lagboken. Skulle man ha hela Svensk författningssamling hemma räcker det inte att ställa lagboken i bokhyllan, utan då hade man fått ta ett par bokhyllor till hjälp. Det fantastiska med den nya tekniken, och då kommer vi in på det nya rättsinformationssystemet, är att det behövs inga bokhyllor. Med den nya databaserade rättsinformationssystemet kan samtliga författningar nås över Internet med bara ett par knapptryckningar. Det gäller inte bara lagarna utan också för ett fullt utbyggt system alla förordningar, myndigheternas föreskrifter, delar av de utredningar som har legat till grund för lagstiftningen och också vägledande domstolsutslag som talar om för oss hur bestämmelserna skall tolkas. Allt utlagt på Internet med sökfunktioner och gemensam ingångssida, och allt på ett enkelt och lättförståeligt sätt så att allmänheten kan hitta och förstå informationen. Det är för övrigt något som Centerpartiet har lyft fram i en motion i anslutning till ärendet. Fru talman! Det bär för långt att beskriva i detalj hur det skall se ut när det är färdigt. Det är inte klart än, men för dem som är intresserade har Statskontoret gjort en modellsida. Den finns att söka på www.statskontoret.se/rixlex. Den kan man gå in och titta på för att se ungefär hur det skulle kunna se ut. Det är inte bara allmänheten som har nytta av ett sådant informationssystem utan också för våra myndigheter och domstolarna kommer det att vara ett bra instrument i verksamheten, för att inte tala om vilken nytta alla samhällsvetare och juriststudenter kommer att kunna ha av det. Fru talman! Detta utredningsarbete har pågått under ganska lång tid. Det tog fart i och med IT kommissionens skrivelse till regeringen år 1996 vars förslag sedan bereddes vidare av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet år 1997. År 1998 lades det fram en promemoria som remissbehandlades. Med den här skrivelsen informeras riksdagen om planerna, och därefter är det tänkt att arbetet med att bygga upp databassystemet skall inledas på allvar. Det är som alla förstår en ganska omfattande samordningsuppgift att sammanställa all denna information och se till att det finns rutiner som säkerställer att databaserna alltid är uppdaterade. Kristdemokraterna har som enda parti reserverat sig mot att Regeringskansliet tills vidare skall ha ansvaret för samordningsarbetet. De vill i stället att riksdagen skall få ansvaret. Men utskottsmajoriteten menar att det finns mycket starka rent praktiska skäl som talar för att Regeringskansliet skall ha uppgiften. För oss är det en rent administrativ och praktisk fråga. Det är visserligen riksdagen som stiftar lag, men det är regeringen som utfärdar och kungör lagar. När det gäller förordningar och myndighetsföreskrifter ligger också de inom regeringens ansvarsområde liksom för övrigt förarbetena, dvs. departementsskrivelser och offentliga utredningar. Regeringskansliet hanterar alltså redan i dag den centrala rättsinformation som utgör kärnan i det informationssystem som skall byggas upp. Att då lägga samordningsansvaret på riksdagen verkar inte särskilt genomtänkt. Varför skall man göra saker och ting svårare än vad de egentligen behöver vara? Jag vill därför avslutningsvis, fru talman, yrka avslag på

Fru talman! Lagutskottets betänkande om upphovsrätt till musikaliska verk bygger på ett antal motioner som avgavs under den allmänna motionstiden i höstas.
Fru talman! Förlåt! Jag förväxlade ärendenas turordning här. Lagutskottets betänkande nr 6, som handlar om vissa ändringar i marknadsföringslagen, är föranlett av en proposition från regeringen där man förslår att instansordningen i marknadsföringsmål skall ändras så att mål om förbud och åläggande som huvudregel handläggs i Marknadsdomstolen som första och sista instans. Regeringen säger att syftet med den här ändringen är att göra det möjligt att snabbt kunna få ett slutligt avgörande i frågan om en viss marknadsföringsåtgärd strider mot de marknadsrättsliga bestämmelserna. Vi moderater hävdar tillsammans med Folkpartiet i en reservation om instansordningen att övervägande skäl egentligen talar emot att vi behåller specialdomstolar i Sverige. Vi menar att det vällovliga syftet att minska handläggningstiderna för förbuds och åläggandemålen, som regeringen hävdar i propositionen, bättre tillgodoses genom att Marknadsdomstolen avskaffas och att domstolens samtliga arbetsuppgifter överförs till det allmänna domstolsväsendet. Vi menar dock att om man överför Marknadsdomstolens arbetsuppgifter till det allmänna rättsväsendet, måste man givetvis också ta till vara den juridiska sakkompetens som har kommit att utvecklas vid Marknadsdomstolen. Det finns ju - jag vill erinra om det - möjligheter också för de allmänna domstolarna att anlita sådana experter och sakkunniga som kan biträda domstolsjuristerna inför avgörandena i målen. Fru talman! Vi menar kort och gott att den huvudsakliga rättsskipningen bör äga rum i första instans. Specialdomstolar bör i princip avskaffas, och vi tycker att partssammansatta domstolar är en styggelse. Nu är ju inte Marknadsdomstolen någon partssammansatt domstol sedan början av 90-talet. Det motivet kan alltså inte användas i det fallet, men den är likväl att betrakta som en specialdomstol. Fru talman! Mot den här bakgrunden yrkar jag bifall till den moderata och folkpartistiska reservationen i lagutskottets betänkande nr 6.

Fru talman! Att stärka konsumentens ställning är ett viktigt inslag i välfärdspolitiken. För mig som socialdemokrat är det viktigt att slå fast detta. Konsumenträtten är relativt ung, men den är mycket viktig. Först på 70-talet kom de civilrättsliga lagar som stärker konsumentskyddet i enskilda köpsituationer. Ett exempel är konsumentköplagen. 1970 kom den första lagen som skyddar konsumenten mot otillbörlig marknadsföring. Konsumentombudsmannen fick uppdraget att övervaka marknaden och beivra överträdelser inom marknadsföringsområdet och fick således den dömande funktionen. talet genom att den nya marknadsföringslagen byggdes upp kring tre vitessanktionerade generalklausuler. Dessa klausuler innebär att Marknadsdomstolen kan förbjuda marknadsföring som strider mot god affärssed. Den kan också ålägga näringsidkare att lämna viktig konsumentinformation, och den kan förbjuda försäljning av produkter som är otjänliga för sitt huvudsakliga ändamål. Utgångspunkten var således att praxisbildning skulle ske genom Marknadsdomstolens avgöranden och genom konsumentmyndigheternas övervakande och förhandlande verksamhet. Denna praxisbildning skulle i sin tur påverka näringsidkarna. Fru talman! 1995 antogs den marknadsföringslag som nu gäller, och den överensstämmer i stort med 1975 års lag. Det nya i den lagen var att det, vid sidan om generalklausulerna, infördes särskilda regler med konkreta förbud mot och krav på vissa marknadsföringsåtgärder. I dessa katalogregler upptas särskilda bestämmelser om t.ex. vilseledande reklam. Överträdelser av de särskilda reglerna kan innebära att en näringsidkare ådöms en marknadsstörningsavgift.

Det övergripande målet för domstolen är att på ett rättssäkert sätt och inom rimlig tid avgöra de mål och ärenden som domstolen har att handlägga. Domstolen skall också handlägga samt leda rättsutvecklingen och främja en enhetlig rättstillämpning inom det marknadsrättsliga området. Redan vid lagens tillkomst ifrågasattes det tvåinstanssystem som infördes även för förbuds och åläggandemål. På grund av detta ansåg lagutskottet att en utvärdering var nödvändig. Utredningsarbetet avbröts när det kom till utskottets kännedom att det inom Regeringskansliet pågick ett lagstiftningsarbete. Det är resultatet av det arbetet som vi skall debattera i dag. Enligt propositionen skall mål om förbud och åläggande som huvudregel handläggas i Marknadsdomstolen som första och sista instans. Syftet är att snabbare kunna få ett avgörande i fråga om en viss marknadsföringsåtgärd strider mot de marknadsrättsliga bestämmelserna. Om kärande däremot samtidigt väcker en talan om marknadsstörningsavgift eller skadestånd med anledning av marknadsföringslagen skall emellertid en talan om förbud eller åläggande väckas vid Stockholms tingsrätt. Tingsrätten skall då meddela Marknadsdomstolen detta. Dessutom föreslås en bestämmelse som innebär att Marknadsdomstolens dom eller slutliga beslut skall meddelas så snart som det är möjligt. Vidare föreslås i propositionen att Marknadsdomstolens ordförande skall ges ökade befogenheter att ensam besluta i vissa frågor av mindre vikt. Propositionen föreslår också att samarbetet mellan de nordiska länderna skall öka genom att t.ex. utdömda viten som enligt marknadsföringslagen har förelagts av Stockholms tingsrätt skall kunna överlämnas för att verkställas i Danmark, Finland, Island och Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i lagutskottets betänkande 1998/99 nr 6 som också överensstämmer med propositionen. Samtidigt yrkar jag avslag på den reservation som finns från Moderaterna och Folkpartiet liberalerna. Marknadsdomstolen är inte längre någon partssammansatt domstol, vilket också Henrik S Järell sade i sitt inlägg. Marknadsdomstolen är en specialdomstol, och specialdomstolarna anses besitta en särskild kompetens som kommer konsumenterna till del i slutändan, och det är bra. Med hänvisning till det jag tidigare har sagt om återgång till systemet med Marknadsdomstolen som första och sista instans yrkar jag även avslag på det yrkandet i reservationen.
Fru talman! Jag konstaterar bara att även i det allmänna domstolsväsendet äger ju praxisbildningen rum genom den allmänna rättstillämpningen. Marknadsdomstolen utgör kanske inte något specialundantag i den delen. Om man för över de här målen till det allmänna domstolsväsendet får vi en praxisbildning i den allmänna rättstillämpningen även där att luta oss emot. Vi moderater tittade lite på Marknadsdomstolen häromåret. Vi såg på hur många mål man hade klarat och hur ärendebalansen var. Det visade sig att det var ganska hög balans av ärenden och det blev ganska dyra mål när man slog ut det anslag som låg på Marknadsdomstolen mot antalet avgjorda mål. Det visade sig att det rörde sig om mellan 35 000 och 50 000 per avgjort mål i Marknadsdomstolen, om jag minns rätt - jag kan minnas fel. Vi tyckte att det är relativt höga kostnader. Det är också ett skäl till att vi inte anser att Marknadsdomstolen fyller en effektivitetsfunktion med hänsyn till anslagna medel.
Fru talman! Henrik S Järrel säger att det blir dyra mål. Men de mål som Marknadsdomstolen som specialdomstol har att besluta i måste också kunna avgöras på ett väldigt effektivt och bra sätt. Jag vet inte om det allmänna domstolsväsendet inte skulle kosta någonting. De experter som behövs måste vi i så fall ändå anlita, som Henrik S Järrel sade. Eftersom det nyligen har skett en utredning av domstolsväsendet genom Domstolskommittén och den inte har ansett att vi skall ta bort specialdomstolarna yrkar jag fortfarande bifall till hemställan i det betänkande vi har, på den grunden att konsumenten i Marknadsdomstolen skyddas på ett alldeles speciellt sätt.
Fru talman! Visst kostar det att handlägga mål även inom allmänna domstolar. Bekymret i dag inom rättstillämpningen är ju att vi har rätt små resurser även till det allmänna domstolsväsendet, med den påföljden att ärenden där anhopas som inte blir avgjorda i tid. Sedan finns det andra bekymmer med delgivning osv. Det behövs alltså en allmän resursförstärkning till domstolsväsendet; det kan Karin Olsson ha rätt i. Vi menar dock att ärenden av det här slaget i princip skall avgöras i första instans och att specialdomstolar, som sagt, egentligen inte bör se dagens ljus. Vi har en lite delad uppfattning här, och vi kommer väl inte längre i debatten.

Fru talman! Den här gången har vi väl träffat rätt. Det här är ett betänkande som grundar sig på motioner som avgivits under den allmänna motionstiden hösten 1998. Några av motionerna tar upp frågan om STIM. Vad är då STIM? STIM är föreningen Svenska tonsättares internationella musikbyrå. Det är en ekonomisk förening till vilken tonsättare och författare genom ett anslutningsavtal upplåter sina rättigheter till bl.a. offentligt framförande. Föreningen tecknar avtal med musikanvändare och inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna. Enligt STIM:s stadgar skall föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse. Styrelsen består av nio ledamöter varav regeringen utser ordföranden och ytterligare två ledamöter. Övriga ledamöter utses av föreningen Svenska tonsättare, föreningen Svenska kompositörer av populärmusik samt Svenska musikförläggareföreningen. Styrelsen är i princip beslutsför med sex ledamöter; dock skall alltid två av regeringen utsedda ledamöter vara närvarande. I några av de motioner som väcktes i höstas, bl.a. i en moderatmotion, talas det om att det engagemang som staten har i STIM:s styrelse rimmar illa med den hårdnande attityd som STIM intar i förhållande till de ideella organisationerna. I en annan motion, en centermotion, talas det om att upphovsrättsorganisationerna numera är så välorganiserade och finansiellt starka att det inte längre finns några skäl för staten att vara engagerad i verksamheten. I en socialdemokratisk motion talas det om att de skäl som tidigare fanns för statligt engagemang i STIM inte är lika starka som tidigare. I stället kan man ifrågasätta om statens starka roll längre är befogad med hänsyn till att organisationerna själva är så starka. Fru talman! Kulturutredningen föreslog i sitt betänkande, SOU 1995:84, att staten i framtiden inte skulle utse ordförande eller ledamöter i STIM:s styrelse. Enligt utredningen förlänade en sådan ordning organisationen ett drag av statlig instans som inte stämmer med dess roll som partsföreträdare för upphovsmännen. Dock föll denna utredning i glömska, och det resulterade i att någon förändring inte ansågs aktuell när regeringen bedömde utredningens slutsatser. Nu vill vi från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet samt Folkpartiet reservera oss mot ordningen att staten utser företrädare i STIM:s styrelse, just mot bakgrunden att de organisationer jag inledningsvis räknade upp är så starka rättighetsbevakare att staten egentligen inte behöver någon närmare insyn i förhållandena. Det var annorlunda under en uppbyggnadsfas. Dock vill jag säga att inget hindrar att de i organisationen avtalsslutande parterna vänder sig till en fristående, opartisk person - kanske en högre domare typ regeringsråd eller justitieråd - för att få en juridisk klar kompetens som ordförande. Det är inget som hindrar det, även om regeringen inte formellt har att utse ordförande och två övriga ledamöter. Denna ordning går alltså att upprätthålla på frivillig bas om man ändå vill ha en opartisk ordförande med hög juristställning. Sedan hävdar utskottets majoritet i betänkandet att det faktum att STIM också tillämpar internationella konventionsförpliktelser inte gör en statlig insyn i verksamheten genom styrelserepresentation mindre motiverad. Vi menar att den omständigheten att internationella konventioner skall tillämpas av STIM inte nödvändigtvis betyder att dessa tillämpas bättre bara därför att det sitter en statlig företrädare som ordförande eller två stycken som representanter i styrelsen. Fru talman! Mot bakgrund av vad jag här har anfört yrkar jag bifall till reservationen till lagutskottets betänkande LU8, Upphovsrätt till musikaliska verk.

Fru talman! Jag skall inleda mitt jungfruanförande i den svenska riksdagen med att yrka bifall till lagutskottets betänkande nr 8. Samtidigt vill jag yrka avslag på den reservation som avgetts till betänkandet. Grunden för att Sverige och andra länder i vår värld har en upphovsrätt är att ge upphovsmän ett förmögenhetsrättsligt skydd, bl.a. för sina musikaliska verk. Lagstiftningen ger upphovsmannen en ensamrätt att utnyttja det skyddade verket ekonomiskt och ideellt. Detta gäller oavsett i vilket sammanhang verket framförs. De undantag som anges i lagstiftningen är i princip i samband med gudstjänst, undervisning eller sammanhang där framförandet av sådana verk inte kan anses vara det väsentliga. Det sistnämnda innefattar främst situationer av typen militärparader och demonstrationer men även begivenheter av typen marknader där musikinslaget inte kan anses vara det väsentliga. I flera av de avgivna motionerna tas frågan om avgiften till STIM upp som ett problem för det enskilda föreningslivet. Inledningsvis kan konstateras att de avgifter som arrangörer erlägger till upphovsmännen bestäms i särskilda avtal som ingås mellan arrangör och STIM. Avgiftens storlek är i sin tur baserad på arrangemangets storlek, främst i förhållande till hur många arrangemanget vänder sig till. Av diskussionens tonläge kan man ibland få intrycket att detta skulle vara av avgörande betydelse för föreningslivets möjligheter att tillgodose människor med god musikkultur. I själva verket är oftast de avgifter som erläggs till upphovsmännen av begränsad storlek. Det kan t.o.m. sägas att dessa kostnader är avsevärt mindre än kostnaderna för de musiker som framför verken, i de fall sådana kostnader finns. Ifrån socialdemokratiskt håll menar vi att man alltför ofta försöker vinna kortsiktiga politiska poäng genom att framställa de nuvarande avgiftsnivåerna som av avgörande betydelse för vårt musikaliska kulturliv. Tyvärr förs denna argumentation på bekostnad av de upphovsmän vilka genom lagstiftning fått ett förmögenhetsrättsligt skydd.

Detta om avgiftsdelen, herr talman. Jag övergår nu till att kommentera den statliga styrelserepresentationen i STIM. I en del motioner har yrkats att staten ej längre skall delta i STIM:s styrelsearbete. De borgerliga partierna har samfällt ställt sig bakom detta i en reservation mot föreliggande förslag från lagutskottet. Av STIM:s stadgar framgår, som Henrik S Järrel mycket riktigt påpekar, att staten skall utse ordförande och två ytterligare styrelseledamöter i STIM:s styrelse. Skälen härtill är bl.a. att STIM på detta sätt vill medverka till att allmänintresset ges insyn i och påverkan på STIM:s arbete för tillvaratagande av de egna medlemmarnas intressen. Herr talman! Vi socialdemokrater ser statens representation i STIM:s styrelse som en god möjlighet att tillse att allmänhet och föreningsliv på rimliga villkor ges insyn i STIM:s arbete med frågor om musikalisk upphovsrätt. Den bidrar också till att motverka den relativa monopolställning som STIM intar på området musikalisk upphovsrätt. Statens representanter kan vidare komplettera med juridisk sakkunskap på det upphovsrättsliga området i ett medborgarperspektiv. Det skall också nämnas att STIM självt ser det som fördelaktigt att styrelsearbetet kompletteras med den mer oberoende bedömning som statliga representanter kan ge i frågor som berör allmänhet och upphovsmän. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag återigen bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 8.
Herr talman! Jag skall bara kommentera synpunkten att allmänintresset och insynen tillgodoses bäst, om staten utser representanter i styrelsen. Det är ändå så att STIM liksom de flesta andra ekonomiska eller ideella föreningar har att avge en årlig berättelse. Jag utgår från att det är möjligt även för företrädare för staten, i departement och annorstädes, att ta del av denna berättelse. Det kan alltså inte vara ett avgörande skäl till att staten måste utse ordförande och två andra ledamöter. Anders Berglöv påstod vidare något som gjorde mig lite mer betänksam, nämligen att det faktum att staten utser ordförande och två andra ledamöter skulle motverka den monopolställning som STIM kan sägas inta på upphovsrättsområdet. Jag gissar att det snarare understryker ett slags monopolställning om staten lägger sig i genom att utse företrädare i en egentligen privaträttslig upphovsrättsorganisation. Det är väl snarast att understryka ett slags monopolställning. Insynen kan ju åstadkommas på annat sätt än genom officiella representanter. Än en gång, Anders Berglöv: Organisationen kan ju, om den så vill, på frivillig grund vidtala någon högre domare att sitta som ordförande i styrelsen. Då får man en juridisk sakkompetens och en neutral person som kan hjälpa organisationen i juridiska spörsmål.
Herr talman! Vad gäller den relativa monopolställningen talas det i betänkandet om en marknadsdominans som ett av skälen till en statlig styrelserepresentation. I betänkandet anges mycket tydligt tre kriterier för den statliga styrelserepresentationen. Det första är att allmänintresset på det här sättet kan finnas med i den relativa marknadsdominans som STIM har på det upphovsrättsliga området. Det andra kriteriet har att göra med de internationella konventionsförpliktelser som Sverige och STIM har. Staten får en god möjlighet att skaffa sig en sakkunskap på detta område. Det gäller inte minst för oss politiker som här i kammaren har att fatta beslut om lagstiftning på det här området. Det tredje kriteriet kan inte vara oviktigt, nämligen att staten och medborgarna på det här sättet kan få inflytande över något som torde vara av särskilt intresse för oss alla, nämligen en musikskatt och en fin musikkultur.
Herr talman! Det handlar fortfarande om att marknadsdominansen skulle få en motvikt, om staten utser ordförande och två andra ledamöter. Vi anser inte det. Marknadsdominansen finns där, vare sig man vill det eller inte, genom konstruktionen med tre upphovsrättsorganisationer som bildar STIM. Internationella konventioner tolkas varken sämre eller bättre med eller utan statligt utsedd ordförande eller statligt utsedda ledamöter i styrelsen. Glöm inte att STIM har egna jurister, som säkert är väl förfarna i att läsa konventioner. Jag är i motsats till Anders Berglöv inte alldeles övertygad om att medborgarna och staten behöver något inflytande i upphovsrättstagarorganisationernas rätt att uppbära ersättning för utförd prestation.
Herr talman! Jag behöver inte återigen föredra de tre kriterier som finns. Jag ser det som ett fint och viktigt inslag att staten ges möjlighet att vara med i STIM:s styrelse. Grunden härtill är att STIM självt vill detta. Jag ser ingen anledning till att vi skall ändra den utgångspunkt som vi haft sedan tidigare i den här frågan.

Herr talman! Flera motionärer vittnar om en allt hårdare attityd från STIM:s sida gentemot folkrörelser och studieförbund, mot hembygdsföreningar och icke kommersiella ideella organisationer. Den slutsats som en del motionärer drar är att samhället skall upphöra med sitt ansvar och i fortsättningen inte utse ledamöter i styrelsen. Det går att dra en helt annan slutsats, nämligen att samhällets ansvar skall betonas. Om samhället inte står bakom den hårdnande attityden, borde väl detta markeras i styrelsen. Såvitt jag förstår av motionärernas argumentation finns det i riksdagen en viss enighet om att 21 § tolkas för snävt och att folkrörelser och studieförbund missgynnas på ett otillbörligt sätt. Man vill alltså att benämningen icke kommersiell verksamhet skall få en bredare tolkning. Det är ju vi här som sätter upp samhällets spelregler, och det gör vi av bakomliggande ideologiska skäl, inte därför att STIM vill det. Det behövs kanske helt enkelt en ansiktslyftning. Marschmusik vid officiella högtider är kanske inte det mest aktuella icke kommersiella utbudet i dag. Jag håller med resonemanget från flera av motionärerna om att gränserna mellan ideellt och privat musikutnyttjande och kommersiellt musikutnyttjande behöver förtydligas. Annars skulle dagens missnöje inte finnas. Jag vill i sammanhanget också påminna om den icke kommersiella närradion och Öppna kanalen. De betalar också STIM-avgifter. Sedan beslutet om kassettavgift fattades här i kammaren är det än mer betydelsefullt med offentlig insyn och medverkan i STIM, anser jag. Den "ostimmade" icke kommersiella musiken, såsom t.ex. folkmusiken, kommer framöver att betala kassettavgift och måste självklart få något tillbaka, eller hur? Detta är en het potatis att följa upp i lagutskottet. Herr talman! I stället för att här i dag avskaffa det offentliga inflytandet i STIM borde de offentliga företrädarna verka för en vidgning och för en modernisering av verksamheten, självklart i nära samarbete med sina internationella systerorganisationer. Om inte gränserna tydliggörs och om missnöjet inte upphör, då är det bättre att först utreda om det hela är som vi vill ha det innan vi avvecklar samhällets inflytande.
Herr talman! Jag skall undvika att vi hamnar i en debatt om kassettavgiften. Vi har ju redan haft en sådan här i kammaren, som vi kan erinra oss. Vi ser det inte som en avgift, utan det är egentligen en dold skatt. Vad jag ville säga till Ewa Larsson var närmast att jag tror att det var mycket befogat att STIM hade ett statligt inflytande under uppbyggnadsskedet, att staten förbehöll sig rätten att utse ordförande och kanske ytterligare några ledamöter. Men i dag har STIM nått en sådan marknadsdominerande ställning att man är ganska självgående och klarar sig relativt väl, vågar jag påstå, staten förutan. Än en gång: Chansen och möjligheten finns att anlita en hög domare som ordförande, om man vill, utan att det för den skull åläggs regeringen att utse någon. Sedan talar Ewa Larsson om en vidgning och en modernisering av STIM. Ja, jag är inte alldeles övertygad om att den vidgning och modernisering som i och för sig kan vara behövlig nödvändigtvis blir bäst med statliga företrädare i styrelsen. Det tror jag säkert att STIM:s egna representanter kan vara väl så skickade att åstadkomma.
Herr talman! Det var flera punkter på en gång. När det först gäller kassettavgiften delar jag Henrik S Järrels synpunkt. Det borde ha blivit ett beslut om en skatt vars intäkter staten hade kunnat fördela utifrån kulturpolitiska mål. I stället blev det en avgift. Nu är det viktigt att samhället har möjlighet att påverka hur intäkterna från den avgiften sedan skall användas, så att den icke kommersiella musiken får del av dessa pengar. Beträffande moderniseringen är det helt rätt. Det behöver inte bli bättre för att samhället är med, men ideologiskt tycker jag att det är rätt att samhället är med som företrädare för det icke kommersiella, för folkrörelser, studieförbund och hembygdsföreningar. Det kan finnas möjlighet att vidga begreppet och få en diskussion i styrelsen. Om det inte fungerar kommer vi från Miljöpartiet kanske så småningom att motionera om en utredning, så att vi kan tydliggöra här i kammaren vad pengar skall fördelas till och hur de skall fördelas.
Herr talman! Enligt Ewa Larsson skulle de icke kommersiella intressena lättare kunna tillvaratas med statliga företrädare. Ja, jag tror inte att det nödvändigtvis måste vara på det sättet. Jag har förstått att STIM väl förmår hantera studieförbundens och hembygdsföreningars behov av tillgång till musik på ett upphovsrättsligt korrekt sätt. Det har i alla fall inte framställts som något större problem från STIM:s sida. Jag har svårt att se att det argumentet bättre skulle tillvaratas med statliga företrädare i styrelsen än utan.
Herr talman! Nej, det är helt rätt. Det behöver inte bli bättre, men det finns möjlighet att utkräva ett ansvar, och det finns uppenbarligen ett missnöje i dag. Då tycker vi från Miljöpartiet att det kanske är lättare att utkräva ett ansvar av dem som är utsedda av regeringen. Som Henrik S Järrel kommer ihåg diskuterade vi den här frågan mycket i kulturutredningen, hur länge det skulle vara representation av offentliga företrädare i STIM:s styrelse, om det skulle vara det framöver eller om STIM skulle vara självgående. Men eftersom det finns ett uppenbart missnöje i dag tycker vi inte att 21 § är tydlig att tolka.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till motion 1998/99:L803 av Eskil Erlandsson m.fl., som rör representation i STIM och bifall till min reservation till lagutskottets betänkande. STIM har nyligen firat 75-årsjubileum. Under dessa år har många upphovsmän kommit att ansluta sig till STIM. Vi har tidigare också hört att STIM numera är en välorganiserad och finansiellt stark organisation. Dessutom är STIM en erkänt viktig verksamhet för att skydda upphovsmännens rättigheter till ersättning för sina alster. Därför anser vi i Centerpartiet att det inte längre finns något skäl för staten att utse ordförande och ledamöter i STIM:s styrelse. Den statliga representationen i styrelsen bör därför upphöra. Nuvarande ordning ger styrelsen en alltför stark myndighetskaraktär. Under beredning av ärendet har det framkommit att STIM intagit en allt hårdare attityd gentemot ideella organisationer, studieförbund, och hembygdsföreningar. Bl.a. godtar STIM inte längre avtal med de centrala organisationerna. Dessutom gör STIM sin egen tolkning av vilka arrangemang som skall omfattas av ersättning för den musik som framförs. STIM tolkar 21 § i upphovsrättslagen så, att musiken skulle vara det huvudsakliga inslaget vid alla arrangemang. Vid många tillställningar är musiken endast ett litet inslag. Även studieförbunden drabbas. Efter förhandlingar har de känt sig tvungna att acceptera en tariffmodell som ger dem en avgiftshöjning med ca 4 1⁄2 miljoner kronor. Studieförbunden bedriver ingen kommersiell verksamhet. Nuvarande regler i upphovsrättslagen 21 § ger i dag möjligheter att fritt framföra verk, om framförandet inte är det huvudsakliga, om tillträdet är avgiftsfritt och om anordnandet sker utan förvärvssyfte.

Herr talman! Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är ju till för att de som har skapat ett verk skall ha ensamrätt över hur deras verk utnyttjas. Lagen är också till för att säkra musikerna och författarna inkomster av sitt konstnärliga skapande. För många av våra musiker skulle det vara fullständigt omöjligt att leva på sina inkomster om de inte genom upphovsrätten garanterades en inkomst - för många är det för övrigt omöjligt att leva av inkomsten ändå. Folkpartiet menar att svenska kulturskapare i dag är alltför beroende av politiska beslut om bidrag. I stället borde de genom olika åtgärder ges möjlighet att i större utsträckning leva på inkomster från sitt eget kulturskapande. Här finns naturligtvis en viss motsättning inbyggd. Det finns ju också ett allmänt intresse av att spela musik och att lyssna till sånger i olika sammanhang. Men lagen medger dock som sagt undantag för tillfällen när ersättning inte skall utgå. Det gäller detta att framförandet inte är det huvudsakliga innehållet i ett arrangemang eller om arrangemanget är avgiftsfritt, då ingen ersättning behöver utgå. Det är naturligtvis mycket viktigt att bl.a. ideella föreningar har möjlighet att framföra sång och musik vid olika avgiftsfria tillställningar - något som flera motioner tar upp. Om det framöver visar sig att avtalen mellan STIM och de ideella organisationerna utvecklas på ett sätt som skapar onödigt krångel, kommer Folkpartiet att återkomma med förslag till förtydligande av lagstiftningen. Däremot, herr talman, kan jag inte se någon anledning till att STIM, som är den dominerande organisationen för musikskapare, skall ha statlig ordförande och två statliga ledamöter. STIM:s uppgift är ju att bevaka musikers, tonsättares och författares intressen gentemot allmänhet och stat. Att staten då skall utse ledamöter stämmer inte med föreningens roll att företräda en part. Tvärtom ger det nästan föreningen en myndighetsprägel - något som bl.a. framfördes av kulturutredningen 1995 när den föreslog att staten inte skulle utse ordförande och ledamöter i STIM. STIM är den dominerande organisationen i dag, men det står tonsättare och författare fritt att organisera sig i andra föreningar som vill bevaka deras intressen. Därför bör inte STIM särbehandlas med inslag av statligt inflytande. På den punkten ger motioner från Folkpartiet och flera andra partier övertygande argument. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen under mom. 2.

Herr talman! Jag vill i all enkelhet yrka bifall till motionen L803, yrkande ett, och till den reservation som är fogad till ifrågavarande betänkande. Jag vill göra det därför att 1995 avlämnade kulturutredningen sitt slutbetänkande som bekant är benämnt Kulturpolitikens inriktning. I detta betänkande finns det ett avsnitt som i sin tur är benämnt Eldsjälars betydelse och föreningslivets styrka. Där står att läsa ungefär följande: Verksamheter i det lokala kulturlivet står och faller med att enskilda människor på egen hand eller tillsammans med andra engagerar sig för kulturen. Det är deras olika insatser som är förutsättningen för mångfalden. Samtliga partier stod bakom denna lydelse, vilket också bekräftades senare här i riksdagen. Det är enligt min mening angeläget att, som riksdagen tidigare har uttalat, de ideella organisationernas vilja att verka i sin bygd utan egen vinning tas till vara på ett för hela landets kulturutövning positivt sätt. Därav mitt bifall till hela motion L803. Tack, herr talman.

Herr talman! Jag skall fatta mig väldigt kort. I detta betänkande finns det två moment, nr 1 och nr 2. Till moment två finns fogat en reservation, vilken jag vill yrka bifall till. Till moment ett finns ingen reservation fogad. Där hänvisas till ett flertal motioner. I motionen L801 finns ett yrkande nr 1, och i motionen L803 finns också ett yrkande nr 1. De båda är i stort sett sammanfallande. De båda yrkandena och de båda motionerna vill jag yrka bifall till. Jag gör det utifrån samma argument som Eskil Erlandsson använde nyss. Jag vill till detta foga en egen erfarenhet. Jag har varit verksam som verksamhetschef i ett studieförbund och märkt av den hårdnande attityden hos STIM, som också utskottet talar om i betänkandet, att klämma åt just ideella föreningar som inte har någon vinning av utan en önskan om att med några sånger fylla ut ett program där huvuddelen av programmet är av en helt annan karaktär. Jag skulle kunna ge exempel på småföreningar med några fåtal medlemmar som är krävda på stora summor helt obilligt och där man från STIM:s sida helt enkelt hotar med kronofogden om de inte betalar. Det går inte att komma undan. Det är orimligt med ett sådant förhållande. Varken kulturlivet eller skapande musiker tjänar på ett sådant förhållande.

Herr talman! Med anledning av min partibroder Harald Bergströms anförande vill jag tala om Kristdemokraternas ståndpunkt i denna fråga. Den första delen tar upp den huvudsakliga inriktningen när det gäller tillämpningen av upphovsrättslagen och de ideella organisationerna. Man kan naturligtvis ha en förståelse för att de ideella föreningarna, såsom hembygdsföreningar och liknande, kan känna det betungande att behöva betala STIM avgifter vid en del arrangemang. Men upphovsrätten innebär ändå ett skydd, och STIM har till uppgift att bevaka detta skydd för upphovsmännens räkning. Därför måste de ideella föreningarna inom de lagstadgade ramarna genom förhandlingar med STIM komma fram till rimliga avtal. I upphovsrättslagen sägs det att var och en får framföra utgivna verk offentligt om framförandet inte är det huvudsakliga, om tillträdet är avgiftsfritt och om anordnandet sker utan förvärvssyfte. Det borde alltså finnas goda möjligheter för parterna, i detta sammanhang ideella föreningar och STIM, att komma fram till en samsyn och avtal i denna fråga. Om detta ändå inte går - det kan ju finnas gränsdragningsproblem - bör tvisterna överlämnas för rättstillämpning så att det blir prejudikat i frågan. Utskottet var enigt i denna del. Jag vill alltså yrka bifall till utskottets hemställan i denna del, medan jag vill yrka bifall till reservationen när det gäller STIM:s styrelse.
Herr talman! Jag kan hålla med Kjell Eldensjö om detta, men det funkar ju inte riktigt så i verkligheten. En sådan förening som jag nu tänker på ville inte tala med eller komma fram till avtal med STIM. Dess centrala organisation hade heller inget avtal. Det enda som föreningen hade kunnat göra var helt enkelt att låta det hela gå till domstolsprövning, men det orkade inte föreningen med - alltså åkte man på att betala. Det hade kanske varit nyttigt med ett prejudicerande utslag i en domstol som hade fastställt vad som menas med det huvudsakliga syftet med en sammankomst. Jag har också kritik mot att utskottet inte har lyssnat till t.ex. Folkrörelserådet, som jag vet begärde att få uppvakta utskottet under behandlingen av ärendet. De blev nekade ett företräde, en uppvaktning, medan däremot utskottet självt lyssnade till STIM. Det hade varit nyttigt, tror jag, för utskottet att lyssna på Folkrörelserådets företrädare.
Herr talman! Jag vill ju hävda att man inte i ett läge där parter inte kan komma överens när man har förhandlingar samtidigt kan sätta i gång med nya lagstadgningar. Jag tycker nog ändå att det är upp till parterna att försöka komma överens. Sedan är det väl också så att en hembygdsförening ingår i en större sammanslutning. I så fall kan man hjälpa till så att det inte enbart drabbar en enstaka förening. Det är ju naturligtvis till gagn för hela rörelsen att man får prejudikat om det nu skulle gå till en rättstillämpning.

Herr talman! Jag vill bara kort uttrycka en tillfredsställelse med att vi i utskottet är överens om ett tillkännagivande när det gäller att komma till rätta med de fastighetsbedrägerier som har förekommit. Jag vill också understryka vikten av att regeringen när man tittar på det här inte alltför mycket beaktar omsättningens intresse, vilket normalt sett brukar innebära att man inte vidtar särskilt ingripande åtgärder för att säkerställa att affärstransaktioner dokumenteras på ett otvetydigt sätt. Det är ju det som är problemet när man söker lagfart, att man på en enkel handling underskriven av parterna kan få lagfart utan att det på något sätt bestyrks av något offentligt inslag. Så jag tycker att man förutom vad justitieministern har sagt, att bara skicka en underrättelse i lagfartsärendet, också skall överväga om inte köpehandlingarna skall bestyrkas inför notarius publicus - i vart fall när det gäller fastigheter med större värde - på sätt som sker ute i Europa.

Herr talman! Eftersom jag har fått en känsla av att utskottet avser att avsluta det här före kl. 18 tänker jag hålla mig ganska kort. Jag tänker bara koncentrera mig på den reservation som är avlämnad i det här ärendet. Den handlar om den fastighetsmäklarlag som trädde i kraft den 1 oktober 1995. Den har ju utvärderats av utskottet under förra mandatperioden. Vissa förändringar har ju skett, och kommer att ske, när det gäller den här lagen.

I reservationen står detta också vid utskottets utvärdering. Men majoriteten i utskottet anser att det är förenligt med god fastighetsmäklarsed att mäklaren skall vara just oberoende mellanman. Det är ju det förtydligandet som har skapat en klarhet för mäklarna och som förtydligar utskottets avsikt med lagen. I reservationen står det också att i utskottets utvärdering av fastighetsmäklarlagen redovisas problem när det gäller tillämpningen av den nya lagen. Det gäller förbudet om självinträde och mäklarens möjlighet att agera som ombud. Men hur jag än har tittat i alla papper, utvärderingar och sådant kan jag inte hitta vad det är för problem. Ingenstans står det vad det är för problem med självinträde och med mäklarens möjlighet att agera som ombud. Det är inga mäklare som har hört av sig. Men Rolf Åbjörnsson kanske kan sprida ljus över vad det är för problem. Om det inte finns någon riktig grund här tycker jag att det är bra lättvindigt att göra en ändring i lagen, alltså om man inte kan få beskrivet vilka problem det faktiskt finns med den nya lagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag har begärt ordet i det här ärendet för att uttrycka min glädje över den breda majoritet som trots allt finns bakom betänkandet. Jag vill också passa på att uttrycka min glädje över att ett enigt utskott ställt sig bakom ett par motioner från fyra av kammarens nya ledamöter. Det tycker jag är väldigt roligt. Jag känner också ett behov av att ta upp den här reservationen som finns från Moderaterna och Kristdemokraterna. Den förbryllar mig något. Jag gör det utifrån att jag satt i den arbetsgrupp som utvärderade fastighetsmäklarlagen. Det var ett mycket omfattande och seriöst arbete som vi utförde i den gruppen. Jag har en känsla av att vi faktiskt vände på varenda sten. Men vi hittade inga som helst omständigheter som gav oss någon anledning att överväga ändringar i den då nya fastighetsmäklarlagen. Det som reservanterna främst vänder sig mot är just bestämmelsen i lagen om att fastighetsmäklaren skall agera som opartisk mellanman precis som Marianne Carlström sade. Denna fråga diskuterades mycket ingående under själva lagstiftningsarbetet liksom vid utskottsbehandlingen och senare också av utvärderingsgruppen. Den här regeln är egentligen bara ett förtydligande av vad som följer av begreppet god fastighetsmäklarsed. Den har kommit till för att det helt enkelt fanns ett behov av att tydliggöra mäklarens roll. För i själva uppdraget ligger ju att mäklaren skall sammanföra två parter som i sin tur skall sluta avtal med varandra. Det tycker jag och Vänsterpartiet förutsätter opartiskhet från den som agerar som mellanman. Frågans kärna är egentligen huruvida fastighetsmäklaren skall sträva efter att tillgodose både säljarens och köparens intresse eller i stället bevaka uppdragsgivarens, vilket i regel är säljaren, intresse. Ur ett konsumentperspektiv tycker jag att det är självklart att mäklaren skall vara opartisk. För när man köper ett hus eller en lägenhet är det förmodligen den största investering som man någonsin gör i sitt liv. Då är det viktigt, och då måste man kunna lita på, att mäklaren är opartisk. Som en konsekvens av det tycker jag att det måste finnas en uttrycklig regel om detta i lagen. Därför yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen. Jag tycker ändå att det skulle vara ganska klädsamt om reservanterna kunde ge ett enda exempel på vad det är som är så fantastiskt obehagligt med den princip som nu finns inskriven i lagen. Jag välkomnar att få ett exempel på detta.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen. Jag hade egentligen inte tänkt säga så mycket om den här reservationen för egen del, eftersom jag gjorde det under den förra mandatperioden. Jag tänkte att det kunde räcka, men det kanske det inte gör. Den principiella invändningen är att det är svårt att vara opartisk när man har en uppdragsgivare. Det strider mot uppdragets natur. Men det hindrar inte att man, när man utövar sitt uppdrag, uppträder på ett korrekt sätt. Nu kan detta vara en subtil nyans, vilket jag är oerhört medveten om. Men det är i alla fall den distinktionen som är orsaken till att jag och andra med mig har ställt oss tveksamma till att man i lagen skall skriva in denna opartiskhet. Man skulle erkänna att om man har ett uppdrag så är man sin huvudman trogen men att man ändå kan uppträda korrekt och sanningsenligt och naturligtvis skall göra det. Det är grunden till denna reservation.

Herr talman! Det var trevligt att höra vad Rolf Åbjörnsson sade, men det gav ju inte mycket. Jag har inte hört en enda mäklare tala om att detta är ett problem. Vad är det för problem för en mäklare att vara opartisk? Är det inte bra att man kan ge bra besked till båda parter. Det tycker jag att konsumenterna har rätt att kräva. Dessutom tycker jag att det är konstigt att jag inte får svar på det som jag trodde var huvudpunkten, nämligen självinträdet och vad det är för problem med detta. Det är ju en av huvudbitarna, och det kommer ju också fram, skriver man vid utskottets utvärdering. Men fortfarande får jag inget svar på det. Visst är det lite märkligt?

Herr talman! Jag hörde att Rolf Åbjörnsson sade att mäklaren skall vara sin huvudman trogen. Huvudmannen i det här fallet är ju ofta säljaren, och det var precis det som var min misstanke, nämligen att mäklaren i så fall företräder så att säga den starkare parten. I fråga om detta råder det naturligtvis en klar ideologisk skillnad mellan våra partier. I reservationen står det ungefär att bestämmelsen i själva verket har skapat mer osäkerhet än klarläggande och att den sedan den kom in i lagen inte har inneburit några förbättringar. Jag har inte fått några förklaringar till vilka försämringar det är fråga om och inte heller ett enda exempel på vad det är som är så problematiskt.

Fru talman! Jan-Evert Rådhström har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka rättssäkerheten i skattesystemet så att enskilda inte skall behöva råka illa ut och bli skyldiga att betala mer skatt än vad man räknat med, trots att man agerat i enlighet med direktiv från myndigheterna, samt vilka åtgärder som planeras för att stärka enskilda och företag mot skattemyndigheters övernitiska agerande. För att skapa rättssäkerhet för de skattskyldiga får beslut av skattemyndighet om omprövning och efterbeskattning endast fattas inom givna tidsfrister och under givna förutsättningar. Omprövning till nackdel för den skattskyldige får som huvudregel inte meddelas senare än under andra året efter beskattningsåret. Endast om den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift som föranlett ett felaktigt beskattningsbeslut eller om det beror på uppenbart förbiseende får efterbeskattning ske, och då skall det normalt göras senast under sjätte året efter beskattningsåret. Problem kan uppstå när det är oklart om förutsättningarna för en bestämmelses tillämpning är uppfyllda. Det kan t.ex. gälla vad som är en oriktig uppgift och om den skattskyldige lämnat en sådan uppgift. För att minimera gränsdragningsproblemen försöker regeringen, på skatteområdet liksom på alla andra områden, att få till stånd så enkla och tydliga regler som möjligt. Detta är ett arbete som pågår fortlöpande. Genom en lagändring som trädde i kraft nu vid årsskiftet skall bl.a. staten ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet, t.ex. en skattemyndighet, genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Vid bedömning om särskilda skäl finns skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades. Möjligheten att på det här sättet få kompensation för den ekonomiska skada den enskilde kan drabbas av är ett sätt att stärka rättssäkerheten. Min och regeringens uppfattning är att rättssäkerheten generellt sett är hög och detta gäller också inom skatteförvaltningen. I enstaka fall kan det tyvärr hända att en enskild ändå råkar illa ut. Det är beklagligt men mycket svårt att åtgärda t.ex. genom lagstiftning. Jag välkomnar naturligtvis alla förslag som ytterligare kan stärka rättssäkerheten utan att undergräva skattemoralen och lojaliteten mot skattesystemet.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka finansministern för svaret på min interpellation, även om jag kanske hade önskat att svaret hade inneburit ett starkare ställningstagande för den enskilde än vad som framkommer. När man i dag ser vilka höga krav som samhället ställer på oss som medborgare, både som enskilda och företagare, i det vi säger och skriver till myndigheter, borde och skall även det motsatta gälla. Det måste vara en självklarhet att de uppgifter som man får från en myndighet skall vara klara och tydliga, och det skall naturligtvis inte vara så att ett svar som en gång getts betyder något helt annat vid ett senare tillfälle. Man måste kunna lita på en myndighets svar. När staten ändrar uppfattning i en fråga får den enskilde medborgaren aldrig komma i kläm, och det får naturligtvis heller aldrig bli retroaktiva beslut, så som jag gav exempel på till finansministern i min saga. Fru talman! Det är glädjande att finansministern skriver att man fortlöpande arbetar med frågorna om att få till stånd tydliga och enklare regler. Men, fru talman, jag kan för min del inte finna någonstans i propositionsförteckningen några konkreta förslag på förenklingsarbetet. Det skulle glädja mig och många andra om finansministern kanske ville lätta lite grann på förlåten här i kammaren i dag. Jag vill fråga finansministern om det går att ge några exempel på förslag som är på väg på förenklingsområdet. I finansministerns svar till mig skrevs också att finansministerns och regeringens uppfattning om rättssäkerheten är att den generellt sett är hög inom skatteförvaltningen. Samtidigt konstateras att det tyvärr händer att enskilda råkar illa ut och att det är svårt att åtgärda detta. För mig som moderat är det alltid medborgarperspektivet som är det viktiga. Om det vore så att det endast är en som kommer i kläm i rättsmaskineriet, så är det en för mycket. Dagens samhälle visar tyvärr att det är väldigt många som kommer i kläm. Det pratas mycket om nollvision i trafiken, och där är vi alla överens om att vi vill nå noll döda och svårt skadade. Jag tycker att det är hög tid att vi även inför en nollvision i myndighetsmissbruk mot enskilda, och inte, som finansministern, endast konstaterar att det tyvärr händer att enskilda råkar illa ut. Det får inte hända. Jag vill ge finansministern ett gott exempel på en skrift som man kan hämta från Tullverkets hemsida. Där står det: "Genom ökad information ska vi hjälpa företagen att göra 'Rätt från början'. Tullverket ska vara en partner i utrikeshandeln. - Vi är lyhörda för förslag till förenklingar liksom till förbättringar i vår information." Sådana initiativ är glädjande att läsa om, och jag tror och hoppas att Tullen jobbar efter detta också. Om bl.a. skattemyndigheterna hade samma skrift, och den fullt ut gällde, så behövde inte finansministern och jag stå här i kammaren i dag och debattera rättssäkerhet i beskattning, utan vi kunde tillsammans glädjas åt den nollvision i myndighetsmissbruk som då skulle gälla. Finansministern avslutade sitt svar på min interpellation med att han välkomnar alla förslag som ytterligare kan stärka rättssäkerheten utan att undergräva skattemoralen. Det är ju glädjande att finansministern vill få in förslag, men jag måste ändå slutligen fråga om han tycker att förslagslådan på Finansdepartementet är tom. Den lådan kan ju inte vara särskilt liten. Vi vet ju alla att det bokstavligen rasar in förslag på förändringsarbete. Ta bara förslaget från Småföretagardelegationen - det är ett i raden. Jag vill påstå, finansministern, att förslagen finns!
Fru talman! Först vill jag säga till Jan-Evert Rådhström att jag som minister inte kan kommentera enskilda mål eller ärenden. Vad jag kan göra är att föra en principiell och generell diskussion. Det är självfallet ett mål för mig och för regeringen att göra allt som står i vår makt för att förhindra att enskilda människor kommer i kläm. Erfarenhetsmässigt vet vi att sådant dessvärre inträffar, därför att det är till sist inget annat än människor av kött och blod i myndigheter och i domstolar som skall ta ställning i ibland mycket svåra ärenden. Men strävan att så långt som möjligt undvika detta är självklart en mycket viktig uppgift för regeringen. Det är också ett arbete som fortlöpande bedrivs och som resulterar i förslag och beslut. Jag nämnde i mitt svar den lagändring som trädde i kraft nu vid årsskiftet som innebär att staten kan ersätta en ren förmögenhetsskada som har vållats av en myndighet, t.ex. en skattemyndighet, om vissa omständigheter är uppfyllda. Det är ett sådant exempel. Över huvud taget har vi en rad begränsningar och restriktioner som syftar till att stärka rättssäkerheten på skatteområdet. En omprövning av ett skattebeslut kan normalt bara göras upp till två år efter beskattningsåret. Efterbeskattning kan normalt bara ske upp till sex år efter beskattningsåret. Efterbeskattning förutsätter att den skattskyldige har lämnat oriktig uppgift eller att ett uppenbart förbiseende har gjorts. Skattemyndighetens beslut är överklagbara. Det går att erhålla förhandsbesked i skattefrågor hos Skatterättsnämnden. Det här är ett arbete som bedrivs i ett vidare plan och inte bara gentemot skattemyndigheten utan också generellt. Det handlar som jag nämnde om möjlighet att få ersättning för förmögenhetsskada i vissa fall. Nästan alla myndighetsbeslut kan prövas av domstol. Myndigheterna står under tillsyn både av riksdagens ombudsmän och av justitiekanslern. Den som vid myndighetsutövning uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina åligganden kan dömas för tjänstefel. En arbetstagare på en statlig myndighet som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter kan meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Det finns ett omfattande regelverk. Men naturligtvis är vi ständigt beredda att föra vidare arbetet i syfte att stärka rättssäkerheten. Jag vill understryka att det också handlar om att se till att medborgarna följer landets lagar inklusive dess skattelagar lojalt så att inte de som gör detta kommer i ett sämre läge än den minoritet som tyvärr inte gör detta på samma laglydiga sätt. Slutligen gläder jag mig åt det beröm som gavs åt Tullen för dess insatser och dess principiella inriktning. Det är en av de myndigheter som ligger under Finansdepartementet. Jag kan försäkra att samma strävanden också gäller för en annan av våra myndigheter, nämligen skatteförvaltningen.
Fru talman! Det var lite grann av det jag befarade när vi skulle ha den här debatten, att det skulle räknas upp en mängd exempel inom skatteområdet som ingår i regelverket. Det är precis det som är vårt problem. Vi kan räkna upp en mängd olika regler. Men frågan är vad vi kan göra för att få förenklingar i denna flora. Det finns så många tydliga fall där personer kommer i kläm. Då blir vårt försvar att vi räknar upp den ena A 4-sidan efter den andra om regler som gäller, nya regler och försvårande regler. Jag frågade finansministern om vilka åtgärder som planeras. Det stod i svaret att ni gärna vill ha in förslag på förenklingar som gäller rättssäkerheten. Förslagen finns. Lådan med förslag spricker snart på Finansdepartementet, skulle jag tro. Vad tänker ni göra i den frågan?
Fru talman! Visst kommer det in förslag om detta. Fast det är nog en överdrift att säga att lådan spricker. Förslag som kommer in kan vara av högst skiftande kvalitet. Det är inte alltid som förslag går ut på att förenkla reglerna. Ibland innebär de att reglerna blir ännu krångligare. Det är inte heller så enkelt att enklare regler alltid är liktydigt med ökad rättssäkerhet. Att vi har regler, och ibland tyvärr krångliga regler, kan just vara för att värna och stärka rättssäkerheten. Men jag tar tacksamt emot nya förslag både från Jan-Evert Rådhström och från andra. Vi skall studera dem. De får bedömas noga. Kan vi föra arbetet vidare skall vi göra detta. Jag vill påminna om att det nu pågår skatteöverläggningar där alla partier, även Moderaterna, har möjlighet att delta och lämna förslag. Jag har ännu så länge inte fått några konkreta förslag till skatteförenklingar eller åtgärder för att öka rättssäkerheten. Men det är fritt fram att lägga fram sådana förslag. Jag lovar att jag skall studera dem med stort intresse.
Fru talman! Jag skall göra mitt för att dra ett strå till stacken. Jag skall med spänning följa den här frågan. Jag vill avslutningsvis säga till finansministern att jag hoppas att vi når en nollvision i rättssäkerheten för våra medborgare.

Fru talman! Roy Hansson har frågat justitieministern vilka åtgärder hon ämnar vidta för att säkerställa yttrande och informationsfriheten avseende utländsk spel och lotteriinformation. Interpellationen har överlämnats till mig. Riksdagen beslutade i december 1998, efter förslag från regeringen, att ändra lotterilagen så att den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främjar deltagande i ett utom landet anordnat lotteri skall kunna dömas till böter eller fängelse. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Regeringen och en majoritet i riksdagen gjorde bedömningen att denna lagändring var nödvändig och motiverad för att kunna garantera en tillräcklig och effektiv tillsyn och kontroll av spelmarknaden, för att tillvarata konsumentintressen samt för att upprätthålla den av riksdagen beslutade ordningen att överskottet från spelmarknaden i Sverige skall vara förbehållet staten, hästsporten och folkrörelserna. Tryckfrihetens syfte är att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Missbruk får inte föranleda straff i annan ordning eller i annat fall än som anges i tryckfrihetsförordningen. Enligt rättspraxis betraktas s.k. lotterimeddelanden avseende utländska spel och lotterier vara av sådan karaktär att de inte omfattas av tryckfrihetsförordningen. Jag kan försäkra Roy Hansson att regeringen alltid i samband med nya lagförslag mycket noga analyserar och bedömer eventuella konsekvenser för yttrande och tryckfriheten. Jag anser inte att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att säkerställa dessa självklara friheter. Lagändringen syftar inte till att förhindra rapportering från utländska sportevenemang eller dylikt. Däremot finns det ingen anledning, mot bakgrund av riksdagens tidigare ställningstaganden, att skydda sådan information som innebär att svenska folket uppmanas att delta i utländska lotterier. Jag vill avslutningsvis poängtera för Roy Hansson att det är domstolarna som tolkar lagen och inte regeringen eller riksdagen.
Fru talman! Innan jag tackar finansministern för svaret och går in på sakfrågan vill jag säga några ord om handläggningen i Regeringskansliet. Eftersom jag ser denna interpellation som en ren lagstiftningsfråga i första hand vad gäller yttrandefriheten riktade jag frågan till justitieministern. Med all respekt för finansministern tror jag inte att det är finansministerns kompetensområde att besvara vad jag anfört i interpellationens näst sista stycke sista meningen om det är någon skillnad på spelinformation i redaktionell text eller i form av annons. Fru talman! Jag vill ändå tacka finansministern för svaret. Om jag uttrycker mig försiktigt är jag inte helt nöjd, men det kanske klarläggs under debatten. När debatten var före jul här i kammaren och frågan behandlades i utskottet framförde jag farhågor att yttrandefriheten skulle begränsas. Jag gjorde detta med stöd av remissvar från bl.a. Tidningsutgivareföreningen. När jag sedan till jul kom hem till Gotland och talade med en person på en av våra tidningar framkom att tidningarna hade fått rekommendation att inskränka publicering vad avser odds och resultat. Jag har sedan från andra tidningar fått samma bild. Det kan vare sig vara rätt eller bra. I finansministerns svar talas i andra stycket om yrkesmässig verksamhet. Dit måste naturligtvis tidningsutgivning räknas. I fjärde stycket talas om fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning, och det är väl just det som våra tidningar ägnar sig åt. Jag tog i min interpellation upp det stora travloppet Prix d'Amérique dels för att det var aktuellt, dels för att det är ett evenemang som röner stort intresse i Sverige. Tidigare år har tidningarnas spelbilagor noga följt odds och förutsättningar vid detta lopp. Inför detta år fanns det ingenting om vilka odds som gällde vid banan. Jag har fått information om att denna begränsning beror på den lagstiftning som gäller från årsskiftet. Det kan inte vara rimligt i vår öppna tid att våra tidningar inte skall kunna publicera vad som intresserar tidningsläsarna. Vidare har jag från en av våra största tidningar här i Stockholm fått reda på att tidningen känner sig förhindrad att införa spelinformationen i en annons eller i redaktionell text. Kan detta verkligen vara rätt? Nu har finansministern talat om spelförhållanden och fördelning av vinster. Det är inte intressant i detta sammanhang. Min interpellation handlar om rätten för en tidning att själv göra en bedömning av innehållet i tidningen, vilket är en helt annan sak. Jag beklagar att inte den minister som ansvarar för lagstiftningen vill svara på min interpellation som faktiskt berör något som vi skall slå vakt om, nämligen rätten för tidningar och andra medier att fritt publicera vad som bedöms angeläget på journalistiska grunder. Vi politiker skall vara aktsamma med regler på detta område, t.o.m. mycket aktsamma. Enligt min mening kan publicering av odds vid ett travlopp i Paris aldrig föranleda inskränkningar i tidningarnas rätt att självständigt bedöma vad som skall stå i tidningen. Trots att det är finansministern som svarar i dag finns det anledning att kräva besked av regeringen. Jag har några frågor. Kan en vanlig svensk tidning i sin spelbilaga eller på annan plats publicera odds från utländska spelbolag? Är det någon skillnad om detta sker självständigt eller om det sker i jämförelse med ett svenskt spelbolag? Är det någon skillnad om den här publiceringen sker före eller efter sportevenemanget? Sedan finns det en annan viktig fråga. Kan det, för tydlighetens skull, slås fast om det finns någon skillnad om publiceringen sker i redaktionell text eller om den sker i en betald annons?

Fru talman! Låt mig börja med att säga till Roy Hansson att jag naturligtvis inte skulle drömma om att påstå att min kompetens i tryckfrihetsfrågor kan mäta sig med justitieministerns. Nu har vi dock den ordningen i Regeringskansliet att ärendena fördelas mellan våra departement beroende på hur interpellationerna utformas. Vi har gjort den bedömningen att den här interpellationen skall besvaras av finansministern. Dessbättre har jag en stor församling mycket kompetenta jurister till min hjälp. Och inte nog med det, det svar som jag har gett har naturligtvis på sedvanligt sätt beretts i Regeringskansliet. Därigenom har också Justitiedepartementet och deras mycket kompetenta jurister haft möjligheter att påverka svaret. Jag tror inte att det råder någon oenighet om det oerhört stora värde som tryckfrihetsförordningen har i Sverige. Men det gäller även för den att vi skall dra en gräns. Vad är det som omfattas av tryckfriheten, och vad är det som inte omfattas? Den bedömning som har gjorts är att tryckfrihetsförordningen inte skall skydda vilseledande eller andra orediga förfaranden på det ekonomiska området. Ett meddelande i tryckt skrift som ett led i ett bedrägeri omfattas t.ex. Det finns naturligtvis speciella skäl till att vi inte har ansett att tryckfrihetsförordningen skall omfatta den typen av meddelanden. Lotterier är en sådan verksamhet som kan medföra stora sociala och ekonomiska problem om den utnyttjas felaktigt. Det är stora summor som omsätts i lotteriverksamhet. Det kan - och vi vet erfarenhetsmässigt att det också sker - locka oseriösa anordnare att på ett bedrägligt sätt berika sig själva på lotterideltagarnas bekostnad. För att motverka dessa risker står lotterier under noggrann tillsyn. Vinsterna kanaliseras till olika angelägna ändamål. Detta är inte något specifikt svenskt. Ett likartat synsätt finns i vår omvärld. EG-domstolen har i det s.k. Schindlermålet uttalat att vissa skyddshänsyn medför att lotterier kan undantas från reglerna om fri rörlighet av tjänster. Lotterier är alltså en verksamhet som endast kan tillåtas under strängt kontrollerade former. Det är bakgrunden till den lagstiftning som har genomförts. Den senaste lagändringen som regeringen föreslog ställde sig en majoritet av Sveriges riksdag bakom. Jag tycker att det var bra att den gjorde det. Jag vill inte svara på de konkreta frågor som Roy Hansson ställer av det enkla skälet att det är domstolar som skall tillämpa och tolka lagstiftningen i Sverige. Det är inte regeringen och riksdagen som skall göra det.
Fru talman! Det är onekligen bra att vi är överens om att kompetensen i de här juridiska frågorna ligger på Justitiedepartementet. Det var synd att inte departementschefen kom hit och svarade på detta. Finansministern tog återigen upp en del om spel och lotterier. Jag instämmer i att lotterier och spel naturligtvis skall vara under rimlig kontroll, en sådan kontroll som vi har i Sverige i dag för att förhindra spelmissbruk. Men det var inte detta som min interpellation handlade om. Finansministern och jag är helt överens om att man skall ha en skälig och rimlig kontroll. Min interpellation handlade om rätten för tidningarna att göra detta och om det skall vara några begränsningar. I propositionen som diskuterades före jul fanns det under punkten 4.2 något som kallas för kriminalisering. Där inskränks klart tidningarnas möjligheter. Jag tror att det är det som har gjort att tidningarna numera inte publicerar det som intresserar allmänheten. Detta kan t.ex. vara odds vid ett stort travlopp som det i Paris. Jag drar mig till minnes från tidigare år att det var väldigt vanligt att tidningarna, både i redaktionell text och i spelbilagor, redovisade de olika skillnaderna, och gärna i förhållande till svenska och andra spelbolag. Detta har man nu förhindrat genom den här lagen. Jag tycker naturligtvis inte att det är bra. Jag är inte nöjd med de svar som finansministern gav. Jag förstår kanhända finansministerns svårigheter att svara på det här i dag, eftersom vi tydligen är överens om att det inte är ministerns kompetensområde. Då svävar fortfarande svenska dagstidningar i ovisshet om det är rätt eller inte att publicera odds som gäller vid utländska lotterier och om det är någon skillnad om de införs i en betald annons eller om det sker i redaktionell text. Detta är vitalt. Jag var i förra veckan i kontakt med en av våra större dagstidningar. Där kände man sig besvärade över den här lagstiftningen som riksdagen på tämligen lösa grunder beslutade om före jul. Jag tror inte att det var regeringens och riksdagsmajoritetens mening att inskränka rätten för våra tidningar att publicera det som intresserar läsarna. Jag vore tacksam om finansministern ville förtydliga detta lite mer. Är det någon skillnad om det införs i en betald annons eller inte? Kan tidningarna publicera det som man har gjort tidigare, eller förhindras det genom den här lagstiftningen? Har det skett någon förändring härvidlag med den lagstiftning som beslutades om före jul?
Fru talman! Eftersom det är så viktigt för Roy Hansson kan jag än en gång, med den ödmjukhet som är karakteristisk för min person, bekräfta att jag är mindre kompetent än justitieministern i lagstiftningsfrågor, och däribland tryckfrihetsfrågor. Däremot har jag kring mig utomordentligt kompetenta jurister på Finansdepartementet. Därtill har de likaledes mycket kompetenta juristerna på Justitiedepartementet kunnat påverka svarets utformning. Jag tror inte att Roy Hansson skall räkna med att det hade blivit ett annat svar om justitieministern hade stått här i stället för mig. Jag skulle aldrig drömma om att ifrågasätta Roy Hanssons kompetens, men jag är ändå något förvånad över att han på nytt upprepar frågorna om rättstillämpningen av lagar som har stiftats av Sveriges riksdag. Det är faktiskt inte regeringens sak att göra detta. Det är inte heller riksdagens sak att göra detta. Det är så med all ny lagstiftning att en rättspraxis får utvecklas med tiden. Om man finner att det råder en oklarhet kan detta prövas i domstol. Det kommer kanske att ske i de här frågorna. Det har vi kanske anledning att välkomna. I den mån det finns frågetecken kan de då rätas ut. Men de rätas inte ut genom att jag står här i talarstolen och överskrider mina befogenheter när det gäller hur Sveriges lagar skall tolkas av svenska domstolar. Jag tycker att det är viktigt att slå fast detta. Det är inte så det går till. Jag vill också säga till Roy Hansson att om han vill ha svar av justitieministern får han formulera interpellationer som berör justitieministerns ansvarsområde. Den här interpellationen berör mitt ansvarsområde. Den är föranledd av en lagändring som har lagts fram i en proposition av Finansdepartementet. Då är det naturligtvis så att jag svarar på frågor eller interpellationer som gäller det området.
Fru talman! Finansministern! Det här är inte speciellt viktigt för mig - inte mer än för någon annan i Sverige. Men det är däremot viktigt för våra tidningar och för allmänheten som tar del av detta. Det är det viktiga. Jag kan nu konstatera att man efter den här debatten får fortsätta att sväva i ovisshet vid våra tidningsredaktioner om man kan publicera det som tidigare har varit tillåtet, men som ändrades genom den lagstiftning som skedde före jul. Jag tror inte, finansministern, att det är något önskemål från våra tidningar att dras inför domstol för att få saken prövad. Bland dem jag har talat med diskuteras det, men man vill inte. Och det förstår jag. Våra tidningar är naturligtvis seriösa, och då är det inte något speciellt att befolka våra domstolar för att få saken prövad. Jag tycker att vi borde slå vakt om den här frågan och att man borde ha berett den. Regeringen borde ha tagit varning av de inkomna remissvaren, bl.a. från Tidningsutgivareföreningen, och formulerat sig så att den här situationen inte hade uppstått. Frågan diskuteras i propositionen under rubriken Kriminalisering, så det är inte obekant för regeringen att det här skulle kunna inträffa. Jag får väl ta finansministern ad notam och återkomma med en direkt fråga till justitieministern.
Fru talman! Jag skall inte upprepa mig i denna sista replik när det gäller de rättsliga aspekterna på diskussionsämnet. Man jag vill ändå lägga till en annan iakttagelse. Den lagstiftning som vi diskuterar och som Roy Hansson, liksom moderaterna, uppenbarligen är kritisk mot har likväl en majoritet av riksdagen ställt sig bakom. Den är förestavad av den oro vi på goda grunder känner över att utländska intressen mer och mer försöker ta över spelverksamhet i Sverige. Det handlar om verksamhet som inte på något sätt står under kontroll och tillsyn, där risken för missbruk, kriminalitet och andra företeelser ökar dramatiskt. Jag menar att det är ett starkt samhällsintresse att vi på olika sätt försöker motverka den typen av aktiviteter. Det var det som låg bakom lagstiftningen. Jag menar att det finns mycket starka skäl för att vi på olika sätt försöker stävja det missbruk som annars lätt - det vet vi av erfarenhet - uppkommer i det här sammanhanget.
Fru talman! Runar Patriksson har frågat mig om regeringen är beredd att genomföra försöksverksamhet i en kommun med lokal beslutanderätt för kommunen avseende jakt på rovdjur. Det är enligt jaktförordningen Naturvårdsverket som ger tillstånd till jakt på rovdjur. Naturvårdsverket får enligt 27 § jaktförordningen under vissa förutsättningar ge tillstånd till jakt, om det behövs för att förhindra att björn, järv, lo, säl eller örn orsakar skador. När det gäller varg får ett tillstånd avse endast ett enskilt djur som orsakar allvarliga skador eller olägenheter. jaktförordningen dödas av tamdjurets ägare, om det finns skälig anledning att befara ett nytt angrepp och om det sker i omedelbar anslutning till angreppet. Denna rätt till skyddsjakt omfattar alltså inte varg. Före den 1 mars 1990 gällde samma bestämmelser om skyddsjakt för varg som för björn, järv, lo och örn. Begränsningarna i möjligheterna till skyddsjakt efter varg gjordes med hänsyn till den då mycket svaga vargstammen. Rovdjurens antal och utbredning har under åren genomgått stora och snabba förändringar. Under Sverige kraftigt. Även under 1900-talet har förändringarna varit påtagliga. Samtliga fyra stora rovdjursarter ökar numera i landet såväl till antal som i utbredning. Antalet stora rovdjur i Sverige är i dag större än det varit någon gång sedan första världskriget. Med växande rovdjursstammar följer ökade skador på tamdjur, främst ren, men också får och hundar. En grundläggande förutsättning för att berörda näringsidkare, lokalbefolkningen och rovdjuren skall kunna existera sida vid sida är bl.a. att frågor om skador och skadeersättningar ges en långsiktig och för berörda parter acceptabel lösning. Ökningen av rovdjursstammen har under de senaste åren medfört en väsentlig ökning av antalet ansökningar till Naturvårdsverket om olika former av jakt på de fyra stora rovdjursarterna och på örn. Naturvårdsverket har medgett skyddsjakt i större utsträckning än tidigare, framför allt när det gäller lodjur. Många sökanden har emellertid begärt att få minska antalet rovdjur väsentligt mer än vad Naturvårdsverket medgivit. Regeringen beslöt den 29 januari 1998 att tillkalla en särskild utredare för att utreda frågan om en sammanhållen rovdjurspolitik. Detta skedde mot bakgrund av de senaste årens utveckling av rovdjursstammarna och de ovan beskrivna frågorna. Utredaren har till uppgift att överväga och lägga fram ett förslag till en sammanhållen rovdjurspolitik som gör det möjligt att anlägga en helhetssyn på biologiska, jaktliga och näringsmässiga frågor. Det måste vara möjligt att bedriva djurskötsel även i de områden där det finns rovdjur. De skador rovdjuren åstadkommer måste ersättas och arbetet med skadeförebyggande åtgärder fortsätta. Utredaren skall kartlägga de konflikter som uppstår till följd av skadorna och beskriva berörda människors uppfattning om konflikterna. Vid behov skall utredaren lämna förslag till åtgärder för att motverka de konflikter som kan uppstå. Utredaren skall vidare föreslå de åtgärder som, vid hanteringen av konflikterna, kan underlätta samverkan mellan bevarandeintressen, jaktintressen, lokalbefolkningens intressen och intresset hos de näringar som berörs av rovdjursförekomsten. Utredaren skall med sina förslag sträva efter att åstadkomma sådana lösningar på ovan beskrivna problem och konflikter som kan tillgodose grundläggande förutsättningar för en samexistens mellan berörda näringar, lokalbefolkning och rovdjur. Uppdraget skall redovisas senast den 15 december 1999. Regeringen beslöt vidare den 23 juli 1998 att utredaren med förtur skall utreda frågan om en utvidgad skyddsjakt respektive nödvärnsjakt på varg. Det innebär att utredaren skall undersöka om det är möjligt att med utgångspunkt i utredarens huvuddirektiv vidga bestämmelserna i 27 och 28 §§ jaktförordningen till att gälla också varg. Det skedde mot bakgrund av att den växande vargstammen gett upphov till oro, inte minst för skador på tamdjur. Om utredaren finner att en utvidgad jakt bör kunna komma i fråga, skall utredaren också pröva under vilka förutsättningar och på vilka villkor skyddsjakten respektive nödvärnsjakten kan bedrivas. Den delen av uppdraget skall redovisas senast den 30 april 1999. Utredaren har således till uppgift att lägga fram förslag till en sådan sammanhållen rovdjurspolicy med den breda ansats som Runar Patriksson efterfrågar. Frågan om hur skyddsjakten skall utformas, inklusive vem som skall besluta om jakten, faller inom det uppdrag som den särskilde utredaren har. Frågan om rätt till skyddsjakt på varg som angriper tamdjur behandlar utredaren med förtur. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att föreslå regeringen en försöksverksamhet med lokal beslutanderätt kring jakt. De frågor som Runar Patriksson tar upp i interpellationen kommer att övervägas i samband med att regeringen tar ställning till utredarens olika förslag.
Fru talman! Fru jordbruksminister! Det var ett intressant och välformulerat svar, som jag är tacksam för. Jag tror att det kan betyda en hel del i den bygd där jag bor. Där har vi under två, tre år fått en ansamling av varg som är ganska stor, och det upprör bygden en del på grund av vargens härjningar. När interpellationen skrevs av mig i juletid hade tre av mina bekanta och vänner mist sina jakthundar under julhelgen i min bygd. Värmlandstidningen skrev i förrgår i en artikel: Fem vargar på väg mot Töcksfors samhälle. Det här är alltså något radikalt som skett under de senaste två, tre åren. Vi känner att jägarna sköter detta bra med andra djurarter. Att vargen kommer till oss beror naturligtvis på den goda tillgången på älg och rådjur. Varför är den så god? Jo, därför att jägarna som bestämmer om det runtom i bygderna har byggt upp en stam som naturligtvis är tilldragande för rovdjuren. Vi tycker om dem. Det finns ingenting alls i min interpellation som säger att vargen skall utrotas, utan hela interpellationen handlar om var beslutsfattandet skall ske. Vi i bygden anser att eftersom vi är en frikommun och får bestämma om så många andra saker i vår kommun borde vi också kunna få makten över rovdjursstammen. Vi tror att det finns kompetenta människor som klarar av det här. Jag tror att jag vågar påstå att det nu har bevisats att det inom ett område av åtta mil runt Östervallskog - tyvärr är vi då inne i grannlandet Norge - finns ett 20-tal djur. När då fem är på väg mot samhället, och man vet att det kan bli ytterligare fem till sju inom en snar framtid, anser vi att beslutsvägen från Naturvårdsverket till den dag det blir problem är för lång. Innebörden i min interpellation är att jag vädjar till jordbruksministern att så snart som möjligt kanske våga ta ett så djärvt beslut som att låta en frikommun i västra Värmland själv få ta ansvar för rovdjursstammens utveckling. Det är helt klart att det inte finns någon jägare i bygden som önskar vargens utrotning. För att ingen skall tro något, vill jag säga att jag själv är en mycket dålig jägare. Naturligtvis går vi alla, i våra trakter, på älgjakten, men jag blir oftast betraktad som korvgrillare när vi är i skogen. Jag är en dålig jägare. Men det här är en regionalpolitisk fråga. Det skriver jag också i interpellationen. Frågan är om vi skall få använda de tillväxtmöjligheter vi har i en glesbygd där naturbruket är viktigt. Som jag skriver i interpellationen: Det kan vara svårt att locka läkare eller kompetenta människor till vår industri med att säga: Kom inte hit om du är jaktintresserad, för vargen äter upp din hund. Om vi kan säga: Vi har kontroll över vargstammen och rovdjursstammen, så här kan du driva ett bra naturbruk om du är intresserad av jakt och fiske, tror jag att det är en fördel för en kommun som Årjäng.
Fru talman! Jag tror inte att det finns så mycket att debattera, eftersom vi nu har en utredare. Vi får avvakta hans utredning. Jag kan bara konstatera att när interpellationen skrevs var det ännu inte beslutat om en sådan utredning. Den kom efteråt. Jag vill bara kort kommentera detta att man vill ha en levande landsbygd och att man vill att människor skall vilja bo, i det här fallet, i västra Värmland. Man kan naturligtvis se det som så, att om man har en biologisk mångfald och denna flora och fauna av variation är det oerhört attraktivt, inte minst med tanke på turism. Jag tycker att turismen väl också är en sådan näring som drar till sig andra människor som kan bo och arbeta där. Låt oss avvakta tills utredningen kommer. Vi kanske kan fortsätta vår diskussion då.
Fru talman! För att bevisa mitt tycke för vargen tog jag i dag på mig en slips från Årjängs kommuns största företag som har vargen som symbol. Det är alltså inte alls så att vi vill ha bort vargen. Men vi anser att det har blivit för många. Vi anser att vi är beslutsfattare som själva kan ta hand om detta. Älgstammen var också alldeles för stor i västra Värmland. Den förorsakade många trafikolyckor. Det sköttes om på egen nivå, och älgstammen drogs ned till rätt läge. Jag tror att om vi fick makten över rovdjursstammen och de andra djuren skulle det bli bra. Men jag måste också säga att Sören Ekströms utredning gläder mig. Vi skall ta upp en ny debatt längre fram. Det kanske inte behövs. Interpellationens konsensus kanske får ett svar i utredningen. Jag tackar än en gång för svaret.

Fru talman! M/S Estonias förlisning natten mot den 28 september 1994 är den största katastrof som har drabbat Sverige i modern tid. Olyckan på Östersjön tog inte bara 852 människors liv, varav 501 var svenska medborgare. Den tog dessutom ifrån de anhöriga rätten att själva bestämma över de omkomnas begravning. Många lider fortfarande av just detta. Andra har accepterat olycksplatsen som en grav. När det till synes omöjliga ändå inträffade ställdes stora delar av det svenska samhället på svåra prov. Det var därför av största vikt och värde att så många enskilda organisationer, kyrkor, kommuner, myndigheter och de politiska partierna tog gemensamt ansvar för att hantera olyckans konsekvenser. Samtidigt har många anhöriga och överlevande upplevt att det offentliga Sveriges hantering av olyckan ytterligare har bidragit till att försvåra och förvärra deras redan svåra situation. Detta uppmärksammades redan den 15 december 1994, när dåvarande statsminister Ingvar Carlsson meddelade regeringens beslut att inte bärga M/S Estonia: "Det beslut regeringen nu fattat kommer att diskuteras under lång tid framöver. Mitt tidigare uttalande för en bärgning kan ha skapat förväntningar som i dag inte infrias. Jag beklagar djupt den besvikelse jag därmed kan ha orsakat hos en del av de anhöriga." Så sade Ingvar Regeringen kan i dag, fyra år och fyra månader efter olyckan, i efterhand konstatera att på tre punkter borde det offentliga Sverige ha agerat annorlunda än vad det gjorde. För det första konstaterar regeringen att det i efterhand framstår som naturligt att man omedelbart efter M/S Estonias förlisning borde ha inlett ett omhändertagande av omkomna. Någon skyldighet att genomföra ett sådant arbete förelåg inte, vare sig för svenska eller för andra länders myndigheter. Med tanke på att M/S Estonia var ett estniskt fartyg som förliste inom Finlands ansvarsområde för sjöräddning, i finsk fiskezon, på den finska kontinentalsockeln skulle inte heller ett ensidigt svenskt agerande ha varit självklart, trots att merparten av de omkomna var svenskar. Under alla omständigheter borde frågan om ett omhändertagande av omkomna i och utanför fartyget ha prövats omedelbart efter olyckan. För det andra konstaterar regeringen att det offentliga Sverige, inbegripet myndigheter och Regeringskansliet, ej var rustat för att möta anhöriga och överlevande. Erforderlig kunskap att hantera katastrofer saknades, och organisationen var bristfällig. För det tredje anser regeringen att beslutet att övertäcka M/S Estonia med en skalkonstruktion av betong var ett misstag. Även om syftet med denna konstruktion var vällovligt, att skydda den i internationella avtal och lag fastslagna gravfriden, kan regeringen inte annat än konstatera att detta beslut innebar ytterligare lidande för många anhöriga och överlevande. Till dem som känner sig drabbade av dessa misstag vill regeringen framföra ett djupt och uppriktigt beklagande. Samtidigt konstaterar regeringen att det inte i efterhand med nya beslut går att återskapa den situation som rådde hösten 1994. 1997, har bl.a. rekommenderat att ansträngningar bör göras för att omhänderta och identifiera omkomna som finns inuti eller utanför M/S Estonia. Denna rekommendation har prövats med största noggrannhet av regeringen. Från anhöriga, överlevande, organisationer och myndigheter har synpunkter inhämtats. 28 instanser har yttrat sig över analysgruppens rapport. Utöver detta har många enskilda, bl.a. genom ca 250 brev till regeringen, getts möjlighet att direkt eller indirekt framföra sina åsikter. Dessutom har regeringen haft ett flertal kontakter med företrädare för anhöriga och överlevande. Regeringen har även haft överläggningar med företrädare för Estlands, Finlands och Danmarks regeringar. 10 februari 1999, har regeringen samrått med företrädare för riksdagens samtliga partier. Syftet med dessa överläggningar har varit att vidmakthålla den politiska enighet som har kännetecknat handläggningen av och besluten rörande Estonia. För regeringens bedömning och beslut har en rad omständigheter betydelse. I juli 1995 stiftade en enig riksdag lagen om gravfrid vid vraket efter M/S Estonia. Genom avtal med Estland och Finland har likalydande lagar införts i dessa länder. Därtill har Danmark så sent som i januari 1999 anslutit sig till avtalet och infört lagstiftning. Regeringen konstaterar att ett fullföljande av analysgruppens rekommendation förutsätter att de aktuella avtalen förhandlas om och att lagarna till skydd för gravfriden ändras. Även om fyra länders regeringar och parlament skulle vara ense om att så bör ske, kommer en sådan process att ta lång tid från det att förhandlingar inleds via ändringar i avtal och lagar som tillåter rekognoceringsdykningar till slutgiltigt omhändertagande av omkomna. Än längre tid kommer denna process att ta, om den över huvud taget är möjlig, med tanke på att såväl Estland som Finland har avvisat förslaget att inleda förhandlingar om rekognoceringsdykningar. Regeringen konstaterar att den estniska regeringen mycket bestämt motsätter sig analysgruppens förslag om omhändertagande av omkomna. Alldeles oavsett de svårigheter som sammanhänger med andra länders inställning till gravfriden vid M/S Estonias vrak har regeringen funnit att övervägande skäl talar emot att nu, fyra och ett halvt år efter olyckan, sätta i gång en process som dels blir mycket utdragen och som dels kan resultera i att inget omhändertagande av de omkomna kan ske. Många anhöriga, både de som hoppas på ett omhändertagande och de som accepterar havet som en sista viloplats, skulle utsättas för en lång tid av ovisshet och risk för ytterligare lidande. Till dessa överväganden skall läggas de problem vid ett omhändertagande som hänger samman med identifieringen av de omkomna. Det är sannolikt att samtliga svenska omkomna skulle kunna identifieras. Det är också sannolikt att alla omkomna från andra länder inte kan identifieras. För att verkligen kunna bedöma förhållandena rörande identifiering krävs dock undersökningar i och omkring fartyget, vilket i dag är olagligt och något som såväl Finland som Analysgruppen nämner som en tänkbar möjlighet att de som inte kan identifieras gravsätts på en gemensam minnesplats i endera Sverige eller Estland. Detta har väckt mycket starka och negativa reaktioner i Estland. Värt att notera i detta sammanhang är att det var medborgare från 17 nationer som omkom i samband med olyckan. Regeringen har mot den bakgrund som nu redovisats beslutat att stå fast vid beslutet den 15 december 1994, att M/S Estonia inte skall bärgas, att några åtgärder för att ta upp de omkomna inte skall vidtas samt att platsen där fartyget förliste skall betraktas som en gravplats. Regeringen har vidare beslutat att arbetet med övertäckningen av fartyget, som avbröts den 19 juni 1996, inte skall återupptas. För att skydda fartyget från intrång avser regeringen att öka ansträngningarna att förmå fler länder, framför allt kring Östersjön, att ansluta sig till avtalet om gravfrid vid M/S Estonia. Regeringen avser också att i samråd med Finland och Estland noga följa den tekniska utvecklingen och förfina instrumentet för övervakning av området kring M/S Estonia. Regeringen vill avslutningsvis peka på det omsorgsfulla sätt på vilket analysgruppen har tagit sig an sitt uppdrag. Gruppens arbetssätt har varit ett värdefullt bidrag till den svåra och långa läkningsprocess som M/S Estonias förlisning innebär för så många människor. Det är regeringens förhoppning att den tillsammans med dagens regeringsbeslut skall kunna hjälpa fler att komma vidare med sina liv.

Fru talman! Per Westerberg har i sin interpellation tagit upp flera frågor med anknytning till förvaltningen av de bolag som är helt eller delvis ägda av staten. Per Westerberg citerar det brev jag skrev till ledningen för Assi Domän AB i samband med deras aviserade personalminskningar i Piteå. Per Westerberg efterlyser besked från min sida om jag avser att ta ett direkt och personligt ansvar för de statliga företagens regionalpolitiska ansvar vid omstruktureringar och om jag avser att göra detta även för alla privata bolag. Per Westerberg frågar även om brevet är att betrakta som ett ägardirektiv och hur minoritetsintressenas intressen tagits till vara. Först vill jag säga att jag vid samma tillfälle skrev ett likalydande brev till ledningen för Vattenfall AB. Skälet till att jag skrev breven var att jag anser att det är väsentligt att bolagen i sitt arbete med rationaliseringar och därmed följande personalreduceringar utnyttjar möjligheter till vidareutveckling av personal som blir övertalig så att förutsättningar skapas för att dessa anställda kan erhålla nya uppgifter. Detta framgår av mina brev. Jag anser att det är väsentligt att även privatägda företag arbetar på detta sätt. Det handlar sålunda inte om någon form av ägardirektiv eller särskild behandling av de statliga bolagen. Jag kan peka på exemplet Telia där bolaget gjorde en satsning på utveckling och kompetensväxling för den del av personalen som blev övertalig i samband med en omorganisation 1996. Nu har dessa personer i mycket stor utsträckning fått nya uppgifter inom och utom företaget. De som var övertaliga blev inte utslagna från arbetsmarknaden. Det görs nu en studie av Stockholms universitet för att undersöka det ekonomiska resultatet av omställningen. Hittills har den slutsatsen kunnat dras att arbetssättet inte varit dyrare än att direkt säga upp personalen. Jag är fullständigt medveten om att det är bolagens styrelser och ledningar som skall fatta de beslut som krävs för att bolagens verksamhet skall möta de krav på effektivitet och avkastning som staten och övriga delägare ställer. Dessa krav är allmänt sett desamma som gäller för övriga aktörer på de marknader de statligt ägda bolagen verkar. Jag lyfter naturligtvis inte av detta ansvar från bolagens ledningar.
Fru talman! Först ber jag att få tacka näringsministern för svaret på mina frågor. Av naturliga skäl är jag inte alldeles nöjd med alla svar. Det kanske inte heller var att vänta. Fru talman! Låt mig först bara slå fast att jag delar näringsministerns syn att det finns ett ansvar i alla typer av företag och organisationer att försöka hjälpa personer som kan bli friställda med utbildning och omplacering om det finns rimliga förutsättningar för det. Mina frågor gäller dock i stället styrningen av det statliga företaget och ansvaret för friställningar för olika ägarkategorier. Det finns en rad olika pressklipp från det senaste halvåret i vilka man lätt får uppfattningen att näringsministern gör väldigt olika graderingar av människor som blir friställda från olika företag. Jag står här i talarstolen med pressklipp med direkta citat från näringsministern i vilka det sägs att han skall garantera nya jobb till Porjus när Vattenfall friställer personal där. Det finns pressklipp och även artiklar skrivna av näringsministern där det framgår att staten har särskilt ansvar att hjälpa människor som blir friställda i samband med förändringar inom försvarets organisation men även inom försvarsindustrin. Samtidigt har vi sett vad som har skett vid de mycket omdebatterade förändringarna vid Ericsson i Norrköping och vid de friställningar som sker inom Volvo där vi inte har hört några direkta krav på ersättningsjobb eller garantier från näringsministern. Jag ställer då naturligtvis frågan: Är det någon form av A-, B och C-lag på den svenska arbetsmarknaden, där en viss kategori är garanterad ersättningsjobb, en annan att staten skall ha ett särskilt ansvar och en tredje som får klara sig bäst den kan med gängse arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag noterar visserligen att det har skrivits brev inte bara till Assi Domän utan även till Vattenfall. Men jag vill ändå fråga vad dessa brev syftar till. Skrivs motsvarande brev till alla andra svenska företag som gör friställningar för att tydliggöra ansvar och näringsministerns syn? Hur ser näringsministern på Assi Domän, som trots allt till drygt 49 % ägs privat varav flera hundra tusen svenska småsparare? Ställs det särskilda krav på Assi Domän, och har Assi Domän ett särskilt ansvar jämfört med andra bolag? Jag förutsätter att det inte är ett ägardirektiv som har lämnats via breven. Men jag måste samtidigt ställa frågan: Vilket syfte hade breven i förhållande till ägardirektiv och allmänna och generella åtaganden som kan finnas i de olika skedena för olika företag? Fru talman! Jag skall sammanfatta detta med tre direkta följdfrågor: 1. Den tidigare socialdemokratiske industriministern har här i kammaren låtit fastslå att statliga företag skall bedriva sin verksamhet på exakt samma villkor som motsvarande privata bolag. Gäller det fortfarande, eller finns det en ny policy från Näringsdepartementet? 2. Hur ser näringsministern på brev till ledningar i halvstatliga företag, av typen Assi Domän, med hänsyn till börsetiken och ansvaret för minoritetsägarna? 3. Hur ser näringsministern på det jag beskriver - den syn man lätt får när man plockar samman ett antal citat och ett antal olika klipp från näringsministerns uttalanden om A-, B och C-lag på den svenska arbetsmarknaden?
Fru talman! Staten har alltid ett särskilt ansvar. Förutom att jag är näringsminister och ansvarig för ägandet är jag arbetsmarknadsminister och har ett ansvar för vad som sker på den svenska arbetsmarknaden. Inte minst är det viktigt att regeringen tar ett ansvar när människor blir friställda och när människor inte har ett jobb. Det är min roll, och jag måste använda de medel som står till mitt förfogande. När det gäller breven i fråga har jag mycket hovsamt och ganska enkelt förtydligat de regler som vi har på svensk arbetsmarknad och inte minst det moraliska ansvar som man förväntar sig att alla arbetsgivare har därest den här typen av omstruktureringar görs. När det sedan gäller de frågor som här tas upp av Per Westerberg om den artikel som har skrivits om försvarsindustrin anser jag att när regering och riksdag fattar beslut som direkt påverkar en verksamhet - i detta fall försvarsindustrin - har regering och riksdag ett speciellt ansvar. När en åtgärd vidtas som man vet, som i detta fall, direkt kommer att leda till förändringar, nedskärningar och minskad sysselsättning får man ta detta ansvar. I fråga om Norrköping har jag talat med Ericssons ledning. Jag har under en längre tid haft samtal med Ericssons verkställande direktör om hur man, sett till samhällets intresse, borde hantera detta. Jag har också tillsatt landshövding Björn Eriksson för att ta upp frågan mellan å ena sidan företagets ledning och å andra sidan mig och de olika myndigheter som vi har lokalt och regionalt. Detsamma gäller Volvo. Jag har under en längre tid haft direkta kontakter med verkställande direktören på Volvo. Som svar på de frågor som ställts vill jag helt kort säga följande: · Statliga företag skall självklart behandlas på samma villkor som alla andra företag. Det är speciellt känsligt när vi är delägare och det finns andra ägare. · Brev som jag har skrivit har jag redan redogjort för. · Här finns ingen A-, B och C-verksamhet, utan alla måste behandlas lika.
Fru talman! Staten har alltid ett särskilt ansvar, säger näringsministern. Då ställer man sig naturligtvis frågan: I vilken egenskap? Självfallet finns det generella åtgärder som vidtas vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsförmedlingar, olika typer av omskolning m.m. Det är den naturliga, normala verksamheten i samband med friställningar. Att det sedan går ut särskilda brev till statliga företag ger, när nu näringsministern upprepar detta, närmast ett intryck av att det finns särskilda krav som ställs på de statliga företagen, utöver vad som gäller för de privata. Jag är glad att näringsministern även talar med Ericsson och Volvo, något som jag tycker att det är naturligt att varje näringsminister gör. Men hur är det med alla andra friställningar? Det är ju inte bara stora svenska företag som det gäller. Permitteringar sker dessvärre i alla typer av företag. Små, medelstora och stora företag, ja, t.o.m. enmansföretag lägger ju ned och människor blir friställda. Jag räknar inte med att näringsministern skall tala med varje enskild företagare men det finns faktiskt ett ansvar även för det som sker på de små arbetsplatserna, som är den dominerande delen av hela den svenska arbetsmarknaden. Jag tycker således fortfarande att näringsministern, och detta finns det mycket klara tecken på, delar in arbetsmarknaden i A-, B och C-lag. A-laget har särskilda förmåner genom att det handlar om anställda i statliga företag eller företag som har beställningar från försvaret eller annan statlig myndighet. Sedan finns det andra som ligger längre bort, kanske ett B lag. Det är de som näringsministern talar med. Vidare har vi ett C-lag med alla de hundratusentals människor som är anställda i företag som näringsministern fysiskt icke har möjlighet att tala med. Jag tycker att detta är en djupt otillfredsställande situation och menar att det skall vara en generell politik. Självfallet gör vi insatser där så är möjligt men alla kategorier måste likabehandlas, oavsett vilken arbetsgivare de har. Sedan, fru talman, hade jag en fråga om Porjus och Vattenfalls aviserade friställningar där. Näringsministern var ju i samband med sitt brev ute och garanterade att man skulle få ersättningsjobb från det statliga företaget. Jag har ingenting emot ersättningsjobb, tvärtom. Men det är särbehandlingen och säringripandet i statliga företag som jag tänker på. Jag har väldigt svårt att se att näringsministern fullföljer den situation som har varit gällande i denna kammare - att statliga företag skall behandlas på samma sätt och agera på samma sätt som motsvarande privata - om man räknar med att man får förmaningar och brev från ägaren vid olika tillfällen om hur man skall göra vid olika händelser som uppstår. Fru talman! Jag vill fullfölja mina följdfrågor med att ånyo fråga näringsministern: 1. Är det inte i praktiken så att det svar som näringsministern nyss gav är att han behandlar olika löntagarkategorier som A-, B och C-lag när det gäller friställningar? 2. Hur ser näringsministern själv på sina garantier beträffande Porjus om ersättningsjobben - där finns det ju direkta citat? 3. Är det så att alla statliga företag, hel och delägda, framöver skall se brev från ägaren som brev från vem som helst - de skall ju agera som vilket enskilt privat bolag som helst?
Fru talman! Om man inte kan ha kontakt med alla företag - det är riktigt som Per Westerberg säger; vi har varsel från både små och stora företag - innebär inte det att man inte tar ett ansvar. Skall jag exempelvis när Volvo varslar 5 400, när Ericsson varslar 10 000 och när lilla Porjus varslar 150 personer säga att jag inte haft möjlighet att ta kontakt med alla andra och att jag därför inte tar kontakt med dessa? Det vore en orimlig politik. Vi i regeringen och jag som minister har ett mycket stort ansvar men - och det är detta som jag pekar på - företagen har i första hand det största ansvaret. Alla företag skall ta sitt ansvar. När det gäller Porjus vill jag tillägga att jag som minister med ansvar för regionalpolitiken ansåg att det är väldigt svårt att hitta andra arbetstillfällen i Porjus jämfört med hur det är på stora orter - man kan jämföra med t.ex. Göteborg och andra orter där Volvo har varslat. Då tycker jag att det är rimligt att jag försöker skaffa en mängd ersättningsjobb, vilket jag också genom olika åtgärder har gjort. Det är något som jag både är stolt över och står för.
Fru talman! Jag delar helt näringsministerns uppfattning. Naturligtvis kan man inte ha kontakt med alla företag men kraven måste vara ungefär desamma. Dessutom måste man försöka göra så att kommunikationen blir någorlunda jämbördig. I så fall är det inget unikt med Vattenfall i Porjus eller med Assi Domän i Piteå - även om det är näringsministerns egen kommande valkrets. I stället är det fråga om generella regler som gäller lika för alla. Jag efterlyser därmed generella åtgärder både när det gäller arbetsmarknadspolitiken och kraven på företagens ansvar och när det gäller näringsministerns försök till kommunikation. Det går att kommunicera, inte minst via medierna, även med en stor mängd företag. Deras sätt och deras problem kan vara gällande när det gäller att försöka skapa en gemensam dialog om hur situationer kan lösas även för det mycket stora antal svenskar som finns i mindre och medelstora företag och som har rätt till likabehandling motsvarande vad som gäller i statliga eller stora företag. Det är självklart bra att man gör ansträngningar för att få jobb till Porjus i samband med friställningar. Men jag tycker icke att man kan ställa ut några garantier. Det finns många fler orter både i Norrland och i andra glesbygdsområden i Sverige som i så fall har rätt att kräva ersättningsjobb och garantier från näringsministern. De har för övrigt lyst med sin frånvaro. Till sist, fru talman! Vilka kriterier har näringsministern med dessa aktiviteter för att vidta åtgärder, samtala eller på annat sätt försöka lindra effekterna i samband med friställningarna? Vilka kriterier gäller för de statliga företagen, de stora och de mindre och medelstora företagen? Är de generella eller gäller de från fall till fall när det inte finns någon generell princip?
Fru talman! De kriterier som gäller på svensk arbetsmarknad är samma för alla. De små företagen är inte undantagna. Huvudkriteriet är att det är företaget som i första hand tar ansvaret. Sedan har vi generella arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att i andra hand tillsammans med företaget ta ett ansvar. Ytterst har regeringen och riksdagen ett ansvar för det som sker på svensk arbetsmarknad. När det sker väldigt stora förändringar utser regeringen speciella förhandlingsmän, och det är inget nytt - jag kan nämna Söderhamn. Och då får man vidta speciella åtgärder. Alla skall behandlas lika, och alla skall ha samma förutsättningar. Statliga verksamheter och aktiebolag skall inte behandlas annorlunda än andra bolag som icke är statliga. Tack!

I dagens frågestund kommer följande statsråd att delta: Finansminister Erik Åsbrink, jordbruksminister Lejon och kulturminister Marita Ulvskog. Finansministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Varsågoda att ta plats. Då är vi redo att börja.
Fru talman! Många länder förhandlar nu om medlemskap i EU. För att få bli medlem krävs det att man fullt ut antar akin, dvs. det regelverk som EU byggt upp. Framför allt gäller det den inre marknaden. Utan tvivel hör EMU och den gemensamma valutan till akins centrala delar. Jag har därför en fråga till finansministern. Kan man bli medlem i EU utan att fullt ut införa euron?
Fru talman! Det är en fråga som måste tas upp i de pågående förhandlingarna. Det finns ingen automatik som gör att ett land i samma ögonblick som det träder in i EU också blir medlem i EMU. Det krävs att en rad villkor uppfylls som går utöver dem som krävs för att man skall kvalificera sig som medlem i EU. Om något land i de kommande förhandlingarna eftersträvar ett undantag har det landet möjlighet att ta upp detta, och så får det bli en fråga för förhandlingarna. Det viktiga är att det inte finns någon automatik när det gäller att bli medlem i EMU samtidigt som man blir medlem i EU.
Fru talman! När vi förhandlade om att Sverige skulle bli medlem i EU fick vi mycket klart för oss att vi fullt ut måste acceptera akin. Vid det laget var euron inte införd. Vi hade stora besvärligheter med att över huvud taget förhandla fram ett undantag för snuset, som inte på samma sätt tillhör de centrala delarna av regelverket. EMU och euron gör det i högsta grad. Jag förstår finansministern så, att han hänvisar till att det kan bli övergångsregler. Vi har redan dessa övergångsregler i form av konvergenskraven. Kommer ett land att kunna bli medlem i EU utan att uppfylla konvergenskraven? Måste man inte, om man nu uppfyller kraven, införa euron direkt? Kommer inte euroländerna att till varje pris försöka undvika att det som hände i Sveriges fall upprepas, dvs. att ett land tas in som medlem och sedan ställer sig vid sidan av och inte uppfyller kraven enligt fördraget?
Fru talman! Jag förstår att det egentliga syftet med Lars Tobissons fråga inte var omsorg om de länder som ansöker om medlemskap i EU, utan inlägget var ett led i den inrikespolitiska debatten. Det gäller Sveriges förhållande till EMU och inte Lettlands eller Rumäniens förhållande till EMU. Då är vi tillbaka i den vanliga fråga som vi har diskuterat så många gånger. Vi har fattat ett politiskt beslut i denna kammare i stor majoritet om att Sverige inte skall delta vid starten av euron. Det är ytterst en politisk bedömning som vi gör. Vi har också vid den behandling som skedde i maj förra året, där jag för övrigt själv deltog, befunnits vara i enlighet med fördraget. Om och när Sverige skall gå in i EMU är en senare fråga, och den skall avgöras av svenska folket i val eller folkomröstning. Jag tänker inte ge några pekpinnar eller råd till de länder som nu ansöker om medlemskap i EU. Jag är övertygad om att de kan driva sina intressen och att man så småningom kommer fram till en uppgörelse med EU.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till jämställdhetsminister Margareta Winberg. När jag har varit ute på arbetsplatsbesök i såväl Järfälla som Huddinge här i Stockholms län har jag erfarit att lagen om jämställdhet inte är tydlig vad gäller fackens möjligheter att få del av anställdas individuella löner för att kunna kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män och i förlängningen också göra något åt dem. De flesta arbetstagare har i dag individuella löner, och många arbetsgivare vägrar att lämna ut dem.
Fru talman! Svaret på frågan är ja. Det finns nu en utredning. Hans Stark har under hösten fått tilläggsdirektiv som avser just att man skall titta på löneutvecklingen. I det uppdraget ingår just det som Christina Axelsson tog upp.
Fru talman! Jag är väldigt tacksam för det. Det är stora problem för många fackliga organisationer. De flesta har individuella löner i dag. Tack för svaret.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsministern som berör trafik och miljö. I december månad överlämnades till regeringen ett beslutsunderlag från Banverket om Hallandsåsen och situationen där. Det är nu många som frågar sig hur det går med projektet. Jag undrar helt enkelt om regeringen har någon tidsplan för när man skall säga något i denna fråga, så att de många berörda parterna får ett besked.
Fru talman! Regeringen har fått både tunnelkommissionens rapport och Banverkets redovisning av de olika alternativ som finns för den fortsatta hanteringen av järnvägsbygget vid Hallandsåsen. Såväl tunnelkommissionens rapport som Banverkets förslag skall nu studeras. När vi har studerat dem kommer regeringen att återkomma.
Fru talman! Min poäng var att jag ville få en hint om hur tidsplanen ser ut för detta projekt. För alla oss som är inblandade i trafik och miljöfrågor är det värdefullt att få veta om beskedet kommer i vår, i höst, inom en vecka eller inom en månad. Kostnadsramen har spruckit ordentligt för detta. Skall det bli någonting måste det tillskjutas nya pengar. Det antar jag att regeringen är medveten om. Miljöproblemen förefaller inte heller vara lösta. Jag skulle gärna vilja ha åtminstone en uppskattning av när frågan kan hanteras och när ett besked kommer.
Fru talman! Frågan är så viktig att den måste ta den tid som behövs. Mitt svar är att den icke kommer att behandlas under våren, utan tidigast i höst.
Fru talman! Jag har en fråga till Marita Ulvskog. Sverige bryter mot FN:s barnkonvention. Det slår FN:s kommitté för barnets rättigheter fast efter att ha granskat den svenska barnpolitiken. Kommittén uttrycker oro över hur ekonomiska nedskärningar drabbar barnen och uppmanar regeringen att se över effekterna. Det gäller inte minst kultur och fritidsområdet. Barnen får betala den svenska statsskulden, vilket är oacceptabelt. I Stockholms stad används nu skalpell för att ta bort s.k. onödigt dödkött. Bibliotek, kvartersbiografer, ungdomens hus och verkstäder är några exempel.
Fru talman! Jag delar Ewa Larssons oro över utvecklingen i Stockholms kommun. Där har man valt att lägga hårda besparingskrav på just kultur och fritidssektorn. Vi ser en del oroande verkningar, bl.a. när det gäller barnbiblioteks och biblioteksverksamheten. Vi kommer att följa utvecklingen mycket noga. Jag kommer i slutet av mars och i början av april att samla representanter för landets kommuner för att diskutera just biblioteksfrågan och barns tillgång till läsande och litteratur. Samtidigt kommer vi naturligtvis att gå igenom hur myndigheter och andra lever upp till de uppdrag som de har fått av regering och riksdag att prioritera just barn och ungdomskulturen.
Fru talman! För tydlighetens skull vill jag påminna om att vi i barnkonventionens artikel 31 kan läsa: Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation, anpassad till barnets ålder, samt rätt att fritt deltaga i det kulturella och konstnärliga livet. Jag tycker att det är bra att läsa upp detta när också finansministern är här. Det är alltså regeringarna som bär ansvaret för den här uppfyllelsen. Och nu har Sverige fått en allvarlig erinran om brott mot konventionen bl.a. vad avser kultur och fritid. Då frågar jag igen: Vad ämnar kulturministern göra för att sona brottet?
Fru talman! Staten och regeringen står för ungefär hälften av de offentliga resurser som tillförs barn och ungdomskulturen. Vi har valt att mycket tydligt tala om att barn och ungdomar har högsta prioritet. Vi har valt att t.ex. införa ett helt nytt litteraturstöd som tar sikte just på barn och ungdomar. Man kan gå igenom område för område och upptäcka att det är precis samma prioriteringar som gäller. När det däremot gäller den andra halvan av stödet, det som kommuner och landsting står för, vet vi att det på sina håll har varit svårt att hålla uppe de höga ambitionerna. Man har dessutom, som kanske i Stockholm, valt att göra prioriteringar som går på tvärs med barnkonventionens intentioner. Som jag sade kommer vi att ta upp direkta kontakter med de kommuner som lämnar svarta hål, som staten inte klarar av att fylla igen, på detta oerhört viktiga område.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Britta Kommunala bolag är en styrelseform som ur demokratisk synpunkt är problematisk. Skattebetalarnas pengar riskeras utan att den demokratiska kontrollen kan ske på samma sätt som i vanliga nämnder och styrelser i kommunen. Den direkta kontrollen utövas av personer som inte behöver vara direktvalda. Aktiebolagslagen gör att normal insyn och offentlighet inte är möjlig.
Tack!
Och de nya halvkommunala bolag som nu växer fram minskar ytterligare möjligheten till insyn. Jag har exempel på avtal som har ingåtts mellan kommunala och privata bolag som inte får offentliggöras. Det är säkert ingen tillfällighet att många av de mest utpräglade exempel på maktmissbruk och vidlyftig representation avslöjas bland kommunala bolag. Fru talman! Jag vill fråga statsrådet Britta Lejon om hon som ansvarig för demokratifrågor i regeringen anser att det finns en konflikt mellan grundläggande demokratiska styrelseprinciper och kommunala bolagsformer. Och i så fall undrar jag vilka åtgärder ministern kan tänka sig att diskutera i framtiden.
Fru talman! Vi kommer inom kort från regeringens sida att lägga fram en proposition för riksdagen där vi behandlar den kommande revisionen av de kommunala verksamheterna och bl.a. de kommunala bolagen. Där har vi till syfte att förstärka insynen och revisorernas möjligheter. Framför allt skall de ansvariga förtroendevalda i kommunerna ges större möjligheter att bevaka vad som händer i de kommunala bolagen. Om jag uppfattar frågeställaren rätt är detta en vidare fråga; den handlar inte enbart om revisionen. Jag är i och för sig beredd att föra en diskussion om vilka demokratiska effekter våra nuvarande kommunala verksamhetsformer kan ha haft. Men jag är inte för närvarande beredd att komma med några närmare besked i den frågan. Det finns tidigare utredningsbetänkanden som behandlar de här frågorna. Jag ber att få återkomma.
Fru talman! Tack för svaret! Jag förmodar att vi har skilda grundinställningar. Jag anser ju att det finns en konflikt inbyggd. Det är i och för sig positivt att statsrådet vill föreslå möjligheter till ökad insyn. Men jag var intresserad av att få ett svar om statsrådet anser att själva konstruktionen med kommunala bolag är en motsättning i förhållande till normal kommunal demokrati, vilket jag anser att den är.
Fru talman! Den behöver inte nödvändigtvis vara det. Det beror på vad det är för verksamhet som man har i kommunala bolag. Däremot tycker jag att det är olyckligt när vi använder oss av för mycket blandformer av privat och offentlig verksamhet utan att kanske dra konsekvenserna av det. Jag tror att kommunerna redan inom ramen för det regelverk som vi har i dag skulle kunna ställa mycket högre krav vid upphandling. Då skulle man faktiskt komma mycket längre mot det som Ulf Nilsson åsyftar, nämligen ökad insyn och demokratisk kontroll över de verksamheter som vi med skattemedel i dag ser till utförs inom kommunala bolag eller på entreprenad. Jag tror alltså att vi kan göra mycket mer redan inom ramen för nuvarande regelverk.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till skolminister Ingegerd Wärnersson. I vår lokaltidning hemma i Vänersborg fanns det i måndags en artikel med en fet rubrik över fem spalter som löd: Skolministern tror på Vänerskolan, som ligger i Vänersborg, är västra regionens teckenspråkiga grundskola. Det är med andra ord en skola för döva, vilken är väl känd av skolministern. Den här artikeln byggde inte på någon intervju med skolministern utan på ett skolbesök av några socialdemokratiska riksdagsmän som delgav tidningen sin version av läget. Jag vet att skolministern tidigare har varit ordförande i en statlig utredning om landets specialskolor, den uppmärksammade Funkisutredningen, som i brist på besked skapar stor oro på Vänerskolan. Det förväntas komma en proposition om specialskolorna den 28 maj. I Vänersborg är man bekymrad över vilken inriktning den kommer att ha. Vänerskolan? Eller borde kanske nämnda tidningsrubrik haft formuleringen: Tidigare trodde skolministern på Vänerskolan?

Fru talman! Jag tackar för svaret. Det var positivt. Jag förutsätter att skolministern under det här propositionsarbetet väl beaktar de fakta som talar för att just västra regionens dövskola bör ligga i Vänersborg. Vänersborg har t.ex. en hundraårig tradition på området. Vänersborg ligger centralt i regionen. Eleverna vid Vänerskolan erbjuds en fullvärdig teckenspråklig miljö, vilket är synnerligen betydelsefullt och viktigt.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

Fru talman! Jag har en fråga till näringsminister Sverige. Samtidigt tar staten ut så höga banavgifter av SJ att man inte har råd att köra tågen. Det är som att bygga vägar och inte släppa fram trafiken. Nedläggning, halvering och prishöjning har blivit nyckelord när framtiden formas för tågen. Det förstår var och en att det är något som inte står rätt till. Vår unga generation är mycket miljömedveten. Jag tycker att det är synd när Johanna och Maria hemma på Frykenskolan i Torsby av ekonomiska skäl tvingas ta bussen för att besöka mormor i Stockholm. Är regeringen beredd att tillsammans med oss i Vänsterpartiet verka för att det skall bli enklare och billigare för vanligt folk att ta tåget?
Fru talman! Denna riksdag har fattat beslut om transportpolitiken med utgångspunkt i Kommunikationskommitténs, KOMKOM:s, förslag och slagit fast vilken politik vi skall ha. Den politiken fullföljer regeringen.
Fru talman! Inledningen till mitt anförande om regeringens obegripliga kommunikationspolitik när det gäller tågtrafiken kunde vara hämtad från Vänsterpartiets partiprogram. Nu är det inte så. Det är ett öppet brev från näringsminister Björn Rosengren till dåvarande kommunikationsminister Ines Uusmann och dåvarande näringsminister Anders Sundström. Det är skrivet för ett år sedan och undertecknat av
Fru talman! Ja, så är det när man gör saker och ting. Men jag får säga att det onekligen är så att riksdagen och regeringen har fattat beslut när det gäller kommunikationerna. Vi har en politik som ligger fast och den politiken är när det gäller tåg, sjöfart och andra färdmedel en balans med utgångspunkt i den ekonomiska situation vi har och i de olika transportkrav vi har. Min åsikt är den åsikt som riksdagen har gett uttryck för i sitt beslut.
Fru talman! Jag har en fråga till miljö och jordbruksminister Margareta Winberg. Frågan gäller en av Sveriges traditionella näringar, som tyvärr är utrotningshotad, nämligen fisket. Mina intryck kommer från en mycket känd brygga, Smögens brygga, som nu ligger öde och tom. Att turisterna inte är där bekymrar mig inte, men fiskebåtarna lyser med sin frånvaro. Antalet fiskebåtar har minskat i rask takt under senare år, och återväxten bland yrkesutövarna är svag. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om hon avser att infria det löfte som jag har hört att hon har givit till unga fiskare, att göra något åt deras oblida öde. Jag skulle också vilja höra om vi medborgare kan räkna med att få tillgång till färsk fisk.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vilket löfte Berit Adolfsson syftar på. Men jag kan väl säga att precis som på jordbrukets område gäller en gemensam fiskeripolitik inom EU. Den blir snart föremål för debatt och omorientering. För det ändamålet förbereder vi oss på departementet och har en arbetsgrupp som arbetar fram en svensk fiskepolitik. Det gör vi i nära samarbete med näringen, alltså med fiskarna, men också tillsammans med fiskeindustrin. När vi skall förhandla i Bryssel om nästa fiskepolitik kommer vi att ha en mycket väl grundad svensk position.
Fru talman! EU har också strukturprogram som har ambitionen att öar och kustsamhällen skall leva. Snart är det kanske för sent. Vi får reservat och museer utmed kusterna. Jag hoppas verkligen att man också tar hänsyn till de svenska fiskarna i EU och att det blir en bra fiskepolitik även i Sverige, så att vi inte lägger död hand över våra fiskare.
Fru talman! Självklart skall vi värna de svenska fiskarna i de kommande förhandlingarna. De strukturprogram som fiskarna inom EU kan få tillgång till har vi också för de svenska fiskarna, självklart.
Fru talman! Jag har en fråga till skolministern. Jag har varit ute en del i våra skolor. Allmänt kan man säga att vi hör talas om ganska många larmrapporter från skolan, att den inte fungerar, att elever inte klarar av skolan som de borde få möjligheter att göra osv. En fråga jag har rör pedagogiken i skolan. Ofta hör vi i dag att lärare och skolledare diskuterar hur man skall organisera sig osv., men vi hör mycket lite om pedagogiken, hur man skall få eleverna mer intresserade av att lära sig, vikten av att lära sig och hur man förmedlar undervisningen. Därför vill jag fråga skolministern om hon har några planer på att ta upp frågan om pedagogiken och dess roll i skolan.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Det känns i alla fall positivt att skolministern har en idé om att det här är viktigt, även om det låter som om det är svårt att från regeringshåll påverka skolan. Jag tror att pedagogiken och dess roll i skolan måste uppmärksammas lite mer. På samma sätt är det med en annan del som jag har uppmärksammat. Det är föräldrarnas roll i skolan. Trots att vi här har fattat ett beslut om att man skall kunna ha föräldrastyrda skolor och mer av föräldrakontakt har det blivit tvärtom. Det är väldigt få föräldrar som i dag har en aktiv kontakt med skolan. Det här är oerhört viktiga frågor om vi skall få en bra skola för alla våra barn.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Leif Pagrotsky. Den gäller möbelindustrin. Jag hade i går förmånen att vara på möbelmässan och träffa företrädare för näringen. Vid rundvandringen och diskussionerna med de olika företrädarna av såväl små spjutspetsföretag på designområdet som stora internationella möbelföretag framkom att de önskade få hjälp att komma ut på exportsektorn. De jämförde med andra länder. De önskade sig mer stöd från den svenska regeringen, t.ex. via ambassaderna. På vilket sätt avser statsrådet Pagrotsky att verka i den riktningen?
Fru talman! Detta är en av de unga dynamiska och snabbväxande branscherna som börjar framträda i Sverige och som bygger på kreativitet, nyskapande och god smak. Den delen av möbelindustrin som består av unga designinriktade små företag är expansiv. De har i anslutning till mässan i Älvsjö publicerat siffror som visar att exporten ökade förra året med 12 %. Omsättningen i småföretagen har mångdubblats. Detta är en av de branscher där jag själv har engagerat mig genom att bistå en smula i marknadsföringen. Jag var med och invigde den svenska delen av möbelmässan i Köln för ett par veckor sedan. Där var det påfallande hur mycket de befintliga möbelföretagen förnyar sitt sortiment och föryngrar designen. Det är välgörande, och det bidrar till bilden av Sverige som ett land av kreativa nyskapande moderna företag.
Fru talman! Jag företräder Jönköpings län, vilket är en del av Småland. Vi vet att det fortfarande i hela Småland finns mycket av möbelindustri. Det känns därför välkomnande att höra statsrådets intresse för branschen. Jag vet också att han har varit på besök på Jag vill gärna utveckla frågan lite mer. Branschen är splittrad. Där finns små företag med svaga resurser till stora företag med egna ekonomiska resurser att knyta samman möjligheten att marknadsföra sig bättre utåt. Nya designer knyts till företag som inte riktigt har insett att design är ett så oerhört viktigt konkurrensmedel framöver.
Fru talman! Jag delar helt och fullt Carina Häggs inställning att design är ett formidabelt konkurrensmedel som vi måste använda till vår fördel. En åtgärd som regeringen har vidtagit är att tillsätta en utredning om form och designverksamheten i Sverige. Generaldirektör Claes Ljung har tillsatts som utredare. Vi räknar med att detta kommer att leda fram till förslag om en rad kraftfulla åtgärder så att vi ytterligare kan flytta fram positionerna på detta viktiga område.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsministern. Beslutet om Ericssons nedläggning togs med rätta upp i rikets alla TV-kanaler. Men hur mycket nämndes om Saabs avveckling i Ödeshög? Det är så lätt att strålkastarljuset bara faller på de stora kommunerna. Det blev stora effekter för Norrköping när 500 arbetstillfällen gick förlorade. Men faktum är att 60 förlorade arbetstillfällen slår ännu hårdare mot en liten kommun som Ödeshög. Har näringsministern planer på att göra något för de små kommunerna, exempelvis Ödeshög, som drabbas hårt av företagsnedläggelser?
Fru talman! Den procedur som finns för varsel och nedläggningar är i första hand en fråga för företaget tillsammans med regionala myndigheter som länsarbetsnämnd, länsstyrelse och arbetsförmedling - och om så behövs för Näringsdepartementet. Huvudlinjen är att man tillsammans skall klara av situationen på det lokala planet med de regionala myndigheterna.
Fru talman! Jag tackar för svaret, men jag noterar samtidigt att jag inte har fått några konkreta förslag på åtgärder. Vi har sagt att Hela Sverige skall leva, och avfolkningen av landsbygden skall motverkas. Det stod också i den regeringsförklaring som Göran Persson läste upp i kammaren i höstas. Det krävs handling i stället för vackra ord om så skall ske. Hur är då läget i dag? Lantbruket, ryggraden för en levande landsbygd, dignar under skatteryggsäckens tunga ok. Samtidigt får lantbruksskolorna allt färre elever som vill bli lantbrukare. Utflyttningen från landsbygden ökar. Nu krävs att regeringen fattar beslut som i högre grad gynnar glesbygden, om statsministerns regeringsförklaring om att Hela Sverige skall leva skall ha någon mening.
Fru talman! Så har också regeringen gjort. Vi har nu i alla delar av Sverige en stark verksamhet med de s.k. tillväxtavtalen. De regionala myndigheterna och inte minst näringslivet deltar i att försöka få fram förslag som är kopplade till den egna regionen. Vi har fattat beslut om att tillsätta en utredning som skall se över regionalpolitiken. Den skall arbeta snabbt. Därmed har vi vidtagit de åtgärder som är möjliga. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att vi från regeringens sida och andra aktörer engagerar oss starkt i regionalpolitiken.
Fru talman! Jag skulle vilja vända mig till finansminister Erik Åsbrink. Jag skulle vilja ställa en fråga om tänder. Nu vet jag att tänder inte är Erik Åsbrinks område. Det är någon annans område. Men jag tänkte ställa frågan i mer allmänna ordalag. Under ett antal år har det skett försämringar i tandvårdsförsäkringen. Förra året skedde förändringar i socialtjänstlagen, som gör att kommunerna har möjlighet att neka bidrag till basal tandvård för människor som söker socialbidrag. Socialstyrelsen har påpekat att tandstatus håller på att bli en klassfråga. Håller Erik Åsbrink med mig om att vi gemensamt skall jobba för att tandstatus inte skall bli en klassfråga i framtiden?
Fru talman! Det är alldeles riktigt att detta inte är min fråga i regeringen. Det är andra som hanterar den. Först och främst förbättrades tandvårdsförsäkringen vid årsskiftet. Ungefär 500 miljoner kronor i nya medel har tagits fram för att förbättra tandvårdsförsäkringen. Jag delar helt frågeställarens syn att vård av tänder aldrig får bli en klassfråga.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag tror att vi har en samsyn i denna fråga. Det är också viktigt att i framtiden ha uppfattningen att tänder är en del av kroppen. Tänder skall inte särbehandlas på det sätt som hittills har skett. Poängen i min fråga är att socialtjänstlagen har försämrats så att fler ekonomiskt utsatta människor får en betydligt sämre tandstatus i och med att de inte kan få hjälp med den basala tandvården utan endast med den akuta tandvården. I många fall går det så pass långt att det blir fråga om att dra ut tänderna.
Fru talman! Jag har tre kommentarer. För det första delar jag uppfattningen att tänder är en del av kroppen. För det andra innebär den nya socialtjänstlagen betydande förbättringar jämfört med det system som fanns tidigare. För det tredje skall såväl den nyligen genomförda förändringen av tandvårdsförsäkringen som den relativt nyligen beslutade förändringen av socialtjänstlagen utvärderas inom sinom tid. Det är för tidigt att göra det i dag. Sedan får vi se framöver om det finns skäl att genomföra förändringar. För dagen är det inte aktuellt. Det förråande språket
Fru talman! Min fråga rör humankapitalet, och jag skulle vilja ställa den till kulturministern. Alltfler människor upplever att vi har ett hårt samhälle, inte bara materiellt utan också mentalt. Det är fråga om kyliga relationer, förråande inslag, våld och motsättningar bland både vuxna och barn. Där spelar språket en stor roll. Vi har upplevt att alltfler reagerar mot det förråande språket och att det tillåts passera i olika sammanhang. Jag såg häromdagen att man i den lilla kommunen Götene i Västergötland hade en stor demonstration där 700 människor, barn och vuxna, ställde upp en kväll i en protest mot det som man allmänt skulle kunna kalla förråande inslag i vårt språk. Min fråga blir om kulturministern och regeringen upplever att det här är någonting som bekymrar och om man har någon plan för att vi tillsammans, och framför allt på regeringens initiativ, skall kunna få en bättre situation när det gäller den här typen av problem.
Fru talman! Det är en viktig fråga som Elver Jonsson tar upp. Från regeringens sida är vi mycket engagerade i den typen av frågor. Det handlar om det förråande språket. Det handlar också, vilket Våldsskildringsrådet kunde rapportera om häromdagen, om ett ökande våld som visas i televisionen, där public service-kanalerna har bättrat sig medan de kommersiella kanalerna har ökat sitt utbud av våldsinslag, ofta också i barnprogram. Jag tror att det här måste angripas väldigt brett, och det är också regeringens inställning. Det handlar om att skolministern i hög grad kommer att arbeta med värderingsfrågor och därmed också med det förråande språket bland barn och ungdomar, inne i klassrummen och ute på skolgårdarna. Det handlar om kulturens och kulturpolitikens inriktning på att ge barn kulturella upplevelser och en trygghet i läsandet och litteraturen, att ha en språkförmåga och en läslusta, därför att det påverkar också rikedomen i det egna språket.
Fru talman! Jag har stor sympati för det svar som kulturministern ger här. Jag tror också att det vill till ett väldigt brett inslag. Möjligen skulle man kunna säga att kulturministern sköt över en del på skolministern. Det som barn och ungdomar har för sig är ofta en spegel av det vuxenvärlden gör, och vi kanske skall lägga en tyngdpunkt också på oss vuxna och vårt ansvar för hur språket hanteras i arbetsliv och kulturella situationer. Det är ingen tvekan om att man i skolan är bekymrad, därför att när språket inte räcker till är våldet nästa steg. Det drabbar som regel alltid de svagare och väldigt ofta kvinnor och flickor. Därför är det i hög grad också en jämställdhetsfråga. Jag tror att några nya fräscha idéer - kalla dem gärna pedagogiska grepp från regeringens sida - skulle kunna spela en god utveckling i händerna, inte därför att vi vill ha ett förmyndarsamhälle men därför att vi skall få en genuin känsla för det goda språkets värde.
Fru talman! Jag vill verkligen inte skjuta över ansvaret på skolministern ensam, utan vi är många statsråd och många i denna kammare som har ett gemensamt ansvar. Vi har under den förra valperioden haft en samarbetsgrupp under Kulturdepartementets ledning, Kulturen i skolan, och där har den här typen av frågor diskuterats och också resulterat i olika uppdrag till myndigheterna på området. Det handlar om kulturpolitiska inslag, om skolans roll, om mediernas roll och naturligtvis också om vuxenansvaret. Jag tror inte att det här är någonting man löser genom att knäppa med fingrarna, men jag tror att det är bra om samhällsklimatet i stort präglas mer av solidaritet och omsorg om varandra. Jag tror att det märks också i språket.
Fru talman! Jag har en fråga till Ingegerd Wärnersson. Grundskolans timplan kan man i dag jämka med 20 %, undantaget kärnämnena. Det pågår också en viss försöksverksamhet med en friare användning av timmarna. Min fråga är: Avser ministern att komma med ett förslag, och i så fall när, på en hel eller delvis avreglering av timplanen på grundskolan?

Fru talman! Målet om en skola för alla borde kanske kompletteras med en skola för envar. Jag vill fråga Ingegerd Wärnersson: Hur skall vi kunna säkerställa stödet till de elever som i dag har särskilda behov i skolan? Det är ett problem vi har, nämligen med riktade stöd till hemspråk, svenska 2, men vi har en påse pengar till det övriga. Problemet för skolledarna, som har varit uppe här tidigare, är att de inte har pengar så att det räcker för att just säkerställa stödet till de elever som har damp, dyslexi osv. Hur skall vi klara av det?

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Den utredning om medling och lönebildning som har pågått har bl.a. påvisat att den nominella lönen har ökat kraftigt 1990-1997 medan den reala lönen har legat helt stilla. Man har också kommit fram till slutsatserna att lönebildningen inte fungerar bra och att det krävs ett brett stöd för förändringar. Då är jag orolig för jämställdheten i det fortsatta arbetet och undrar hur Mona Sahlin kommer att bevaka utvecklingen av medlingsarbetet med parterna för att öka jämställdheten i lönebildningen.
Fru talman! Den utredning som frågeställaren frågar om är den som Svante Öberg har lett och lämnat ett förslag om, som nu är ute på remiss. Dessutom har regeringen, som kammaren väl känner till, utsett just Svante Öberg tillsammans med Ingvar Carlsson för att försöka uppnå denna samsyn bland parterna om lönebildningen, så att vi kan försäkra oss om att tillväxten också kommer de arbetslösa till del. I den utredning som Svante Öberg har lett finns också ett antal förslag om hur man skall förstärka kunskapen om och redskapen för att uppnå jämställdhet. Detta är en mycket viktig del i förslaget om det nya medlingsinstitutet, och jag kommer att mycket noga se till att det blir förstärkt.
Fru talman! Jag vill tacka Mona Sahlin för det. Jag tror verkligen att Mona Sahlin kommer att göra det. Men jag är lite orolig för att det är just två herrar som har blivit utvalda till detta, även om jag inte har något emot vare sig Svante Öberg eller Ingvar Carlsson. Utredningen om medling och lönebildning påtalar att det finns mycket komplicerade EU-regler. Då undrar jag också vilket arbete som pågår för att lyfta lönerna i kvinnodominerade yrken, om man talar om det, t.ex. sjuksköterskor, omvårdnadspersonal osv. Där har den reala lönen faktiskt inte bara legat stilla utan t.o.m. blivit lägre.
Fru talman! Jag känner inte den minsta oro över vare sig Svante Öbergs eller Ingvar Carlssons syn på jämställdheten, och att den kommer att spela en viktig roll i det arbete de gör tror jag nog att jag kan försäkra kammaren om. Dessutom är det så, vilket jämställdhetsministern var inne på tidigare, att det är ett antal instrument som måste till om man skall förbättra lönebildningen också mellan kvinnor och män. Inte minst den översyn som jämställdhetsministern nämnde här tidigare kommer att spela roll i det sammanhanget. Den här regeringen tycker att lika villkor mellan kvinnor och män är viktiga, också i lönebildningens hänseende.

Fru talman! När det gäller just SPAR måste jag tyvärr bli frågeställaren Inger René svaret skyldig för närvarande. Jag vet att vi håller på att titta på frågan, men jag kan inte ge någon tidsbestämning för när vi kommer att kunna återkomma i just den frågan. Däremot har ju det frågekomplex som Inger René tar upp, nämligen myndigheters utförsäljning av personuppgifter, uppmärksammats av Datainspektionen nyligen. En av Datainspektionens vanliga årliga uppgifter är att följa upp hur myndigheter handskas med sådana här känsliga uppgifter. Datainspektionen har via en enkät till myndigheter kunnat konstatera att av de fall då myndigheter har sålt information om identiteter vidare har det i tre myndighetsfall varit oklart med vilket lagligt stöd man har gjort detta. Det är självfallet så att våra myndigheter måste ha en grund för de åtgärder de vidtar, särskilt när det handlar om så här känsliga uppgifter som våra personliga identiteter. Detta uppmärksammande av Datainspektionen förutsätter jag kommer att leda till en klar förbättring på den här punkten.

Fru talman! Jag är medveten om det, och det är inte en fördröjning som regeringen ser med särskilt stor tillfredsställelse på. Jag kan bara försäkra Inger René om att vi gör allt vi kan för att försöka hitta en lämplig utredningsordförande.
Fru talman! Jag har en fråga till finansminister Åsbrink, och den gäller skattskyldighet för ideella föreningar. Bakgrunden är ett antal idrottsföreningar hemma i Växjö i Småland som efter att ha arrangerat sommarrockskonserter har kommit i konflikt med skattemyndigheten. Föreningarna håller de här sommarrockskonserterna för att finansiera sin ungdomsverksamhet, och de gör det i en tid när kommunerna har minskat bidragen till den ideella föreningsverksamheten. Därför har föreningen sagt: Det är väl bra. Då tar vi själva och organiserar sommarrockskonserter för att kunna bygga vår fotbollsplan så att pojk och flickidrotten kan fortsätta med fotbollsspelandet. Jag själv och kolleger från länet har tidigare frågat förutvarande skatteministern Thomas Östros om han avser att göra en översyn av det regelverk som i dag finns som behandlar beskattningsrätten för ideella föreningar. Han har sagt att denna fråga bereds i Regeringskansliet, och att man skall återkomma till frågan. Därför vill jag nu fråga statsrådet Åsbrink om det här beredningsarbetet nu resulterat i någonting. Det vore spännande att höra.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det här arbetet har bedrivits sedan en tid tillbaka. Jag har tagit över det efter Thomas Östros, och vi är nu mycket nära att tillsätta en utredning och utse en utredare som skall se över de här frågorna. Det gäller alltså vissa centrala begrepp i momslagstiftningen, och syftet är bl.a. att göra momsreglerna för ideella föreningar enklare och mera förutsägbara, men också att begränsa förekomsten av skadliga konkurrenssnedvridningar. Min bedömning är att en sådan verksamhet som bedrivs utan vinstintresse av ideella föreningar skall kunna ges en positiv behandling skattemässigt.
Fru talman! Jag tackar så väldigt mycket för svaret från finansministern och ser det som att han delar min uppfattning att det är viktigt att vi har en ideell föreningsverksamhet i det här landet som får egna verktyg att finansiera sin verksamhet i en tid när vi inte alltid med skattepengar kan finansiera den. Då skall ju inte skattelagstiftningen lägga hinder i vägen för det. Jag tackar alltså för svaret och hoppas att vi snart får en utredning som kommer till fantastiska slutsatser.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern. EU:s importförbud av hormonbehandlat kött infördes 1989 för att hormoner ökar risken för cancer och kan förstärka vissa sjukdomsanlag hos människor. I dag kan vi se i tidningar att EU-kommissionen kan komma att föreslå försäljning av hormonbehandlat kött. Det skulle kunna ske redan från den 13 maj i år.
Fru talman! Det stämmer att kommissionärerna träffades i sitt kollegium i går och diskuterade den här frågan. De diskuterade också vilken strategi EU skall ha gemensamt mot det amerikanska hormonbehandlade köttet. Det är ju där som striden står. Man fattade inget beslut utan diskuterade ett antal olika utvägar ur det här. En sådan utväg skulle vara att acceptera det och märka det. En annan skulle vara att inte acceptera det och betala på annat sätt. Det fanns också ett tredje alternativ. Det är för tidigt i dag att säga vilken handlingslinje som kommer att bli kommissionens bud till jordbruksministrarna, men självklart ser vi från svensk sida väldigt allvarligt på det här. Vi har ju en lång tradition av försiktighetsprincip när det gäller den här frågan och andra liknande frågor, så det är klart att vi oroar oss mycket för den här eventuella utvecklingen. Men för dagen är jag inte beredd att lämna något mera exakt besked.
Fru talman! Man har ju, som Margareta Winberg här själv nämnde, talat om varningsmärkning av köttet som en del. Är det någonting som jordbruksministern anser skulle vara acceptabelt för Sverige, att bara varningsmärka köttet?
Fru talman! Självklart önskar jag helst att vi slipper den här typen av kött. Det är ju den linje som Sverige har drivit och också har stöd för bland alla EU-länder och i kommissionen. Men i den strid som nu finns mellan EU och USA vet vi ju inte riktigt vad resultatet kan bli, och det är därför som EU kommissionen nu håller de här olika handlingsalternativen öppna. Skulle det vara så att vi till sist tvingas importera hormonbehandlat kött från USA in till EU så kommer det ju också att omfatta Sverige eftersom vi är en del av den gemensamma marknaden. I det läget skulle ju märkningen vara bättre än inte märkning alls.

Fru talman! Oberoende av om Ford köpt Volvo eller ej har och kommer underleverantörerna att få en oerhörd press på sig. De stora bilföretagen som Volvo och andra söker underleverantörer över hela världen, och det är en väldigt hård konkurrens. Svar på frågan är att vi deltar i ett arbete med Svensk bilkomponent, som är en organisation som samlar olika underleverantörers intressen. Vi har i dag från regeringens sida tilldelat 100 000 kr för att man lättare skall kunna ta fram samarbeten och lättare kunna stödja underleverantörer till bilindustrin.

Fru talman!

Den nya utformning av det statliga stödet till svensk sjöfartsnäring som regeringen nyligen kommit överens om med Sveriges Redareförening och fackförbundet SEKO är bra och ger goda förutsättningar för en fortsatt god utveckling av svensk sjöfartsnäring. Denna sjöfartsuppgörelse är speciell och skall inte tas som intäkt för att kunna tillämpas på andra näringar. Gällande EU-regler förbjuder dessutom i princip statsstöd till andra näringar än sjöfartsnäringen. Detta med hänvisning till den extrema internationella konkurrens som råder inom denna näring. Uppgörelsen mellan Vattenfall AB och fackförbundet SEKO avseende arbetsförhållandena i Porjus innehåller inga löften om ersättningsjobb. I stället handlar det om möjligheter för övertalig personal att öka sin kompetens och stöd för att söka ny sysselsättning inom eller utom koncernen. Jag skulle välkomna om fler företag gör liknande insatser om det skulle bli aktuellt med neddragningar.
Fru talman! Först vill jag tacka näringsministern för svaret på mina frågor. Liksom vid föregående interpellationsdebatt är jag inte heller denna gång i alla delar nöjd med alla svar. Jag skall försöka kommentera några svar och komma med några följdfrågor. Först och främst innebar sjöfartsuppgörelsen i praktiken att svenska staten och den socialdemokratiska regeringen valde att gå in med direkta subventioner till sjöfartsnäringen motsvarande närmare 60 000 kr per anställd och år. Man valde detta i stället för att använda motsvarande modell som man har använt exempelvis i Norge och i Danmark. Där har man gått in för internationella sjöfartsregister med vissa avtal med näringen. Det innebär att man i Sverige när det gäller just sjöfarten har valt att subventionera att det skall vara svensk arbetskraft som bemannar svenska fartyg. När så åkerinäringen i väldigt stor utsträckning och med väsentligt fler anställda är på väg att hamna i motsvarande situation som sjöfartsnäringen är detta utomordentligt alarmerande. Åkerinäringen har hamnat i en situation med ungefär 20 % högre arbetskraftskostnader. Även om lönerna inte är högre är arbetskraftskostnaderna högre i Sverige än i Tyskland och i Danmark. Vi ser ett antal utländska långtradare och bussar mycket snabbt ta över en hel del av den svenska åkerinäringens verksamhet i Sverige. Även om fordonsskatten och även dieselskatten är en av de högsta i Europa utgör de inte huvuddelen. Det handlar ytterst om skatten på åkerinäringen i form av s.k. fiktiva sociala avgifter. Det är i grunden skillnaden mellan svenska åkares kostnader och det som gäller nere i Centraleuropa och i våra viktigaste länder. Jag ställer mig frågan: Om man nu var beredd att gå in med subventioner för att behålla svenska sjöfartsanställda, gäller inte det för svenska åkare, chaufförer för lastbilar och bussar, att de borde ha rätt att få motsvarande stöd eller motsvarande skattesänkningar? Jag ställer mig också frågan när det gäller LM Ericsson i Norrköping eller Volvo i Göteborg: Varför skall inte de anställda där få motsvarande möjligheter att klara sina arbetstillfällen genom att få någon form av eftergifter? För mig är det alldeles uppenbart att det är sänkta skatter som är det konkurrenskraftiga och det naturliga i stället för att som regeringen har valt gå in med särskilda subventioner till särskilda branscher vid särskilda tidpunkter och för särskilda bolag. Det är inte någon bra lösning utan leder till en subventionskarusell. För mig gäller det i stället att försöka öka anpassningsförmågan i svenskt näringsliv. Det gäller att öka rörligheten för arbetskraft och rörligheten för kunskapsöverföringen, som jag tror är viktig. Det gäller självfallet också att öka förutsättningarna för att kapitalet skall flytta till växande företag och växande branscher som skall skapa fler arbetstillfällen. Men det gäller också att skatterna och lagarna blir konkurrenskraftiga. Fru talman! Jag skall avsluta med att ställa några följdfrågor. Är näringsministern beredd att göra motsvarande insatser för åkerinäringen som han har gjort för sjöfartsnäringen när nu tusentals jobb där hotas? Är han beredd att göra motsvarande saker för många av Volvos underleverantörer och Volvo direkt som han har gjort för sjöfartsnäringen? Framför allt: Vilka principer skall gälla för att rädda sysselsättningen för svenska anställda?
Fru talman! Jag skulle kunna vara lite ironisk, men det skall jag inte vara. Jag vill ändå göra ett påpekande: När Per Westerberg var näringsminister försvann det 500 000 jobb och 250 000 jobb inom industrin. Låt oss glömma det. Men låt oss ändå inse att när jag nu har varit näringsminister i bara 113 dagar ökar sysselsättningen och arbetslösheten sjunker. När det gäller frågan om sjöfarten och sjöfartsuppgörelsen tycker jag att Per Westerberg skulle vända sig till redarna. Nu har vi stoppat utflaggningen. Nu byggs det båtar i världen som flaggas med svensk flagga. Nu har vi fått en stabilitet inom sjönäringen. Som jag sade tidigare förbjuder gällande EU regler dessutom i princip statsstöd till andra näringar än sjöfartsnäringen. Sjöfartsnäringen är väldigt speciell. Det vet Per Westerberg. Hade vi inte vidtagit dessa åtgärder hade vi inte haft en sjöfartsnäring under svensk flagg. När det gäller åkerinäringen och dess problem har vi bett SIKA att utreda detta. Jag kommer att återkomma till de frågeställningar som uppkommit här. Det finns ingen som helst anledning att näringar skall subventioneras. Sjöfarten är speciell.
Fru talman! Först till ironin. Det är riktigt att när den borgerliga regeringen trädde till 1991 tappade vi ungefär 1 000 jobb per dag. Det var arvet efter socialdemokratin. Det vändes till 1 000 nya jobb per dag när den borgerliga regeringen avgick. Vi hade en god ökningstakt det första halvåret efter den socialdemokratiska regeringens tillträde 1994 och i början av 1995. Därefter avstannade sysselsättningstillväxten i det svenska näringslivet, och den var ingenting att skryta med längre. Detta är snarare ett mycket tragiskt exempel på att vi inte fick den tillväxt vi behövde från 1994 och framåt. Men det var inte detta som den här debatten handlar om, precis som näringsministern själv indikerade. Den handlar faktiskt om hur vi skall klara sysselsättningen i Sverige och få en växande konkurrenskraft och därmed växande sysselsättning. Visst kan man diskutera med redarna om sjöfarten och vilken landsflagga vi skall ha på båtarna. Det har skett i Norge och Danmark och i snart sagt alla länder. I Norge och Danmark har man valt en annan lösning och tagit konsekvenserna av detta. Man har inte velat gå in med subventioner. Jag kan känna viss sympati för de norska och danska lösningarna. Men den svenska lösningen innebär de facto stora subventioner per anställd. Vi har likartade förhållanden inom hela åkerinäringen. Den är på väg att förlora tusentals och åter tusentals jobb. Jag kan inte förstå varför näringsministern inte är intresserad av att klara sysselsättningen för svenska chaufförer och svenska åkare, men däremot för svenska sjömän. Varför skall chaufförerna och åkarna vara sämre ställda? Argumentationen att detta inte går att genomföra på grund av EU-reglerna är ju egentligen nonsens. Det går mycket väl att göra det. Det handlar om de fiktiva sociala avgifterna, dvs. de arbetsgivaravgifter som i praktiken inte är kopplade till några sociala förmåner. De gör att lönekostnaden för svenska chaufförer är högre än för tyska, även om lönen inte är högre. Det är alltså lönekostnaden som är högre, och det är ju en skatt. Vi har stora möjligheter att kunna förändra den. Därmed skulle vi kunna skapa en bättre konkurrenskraft för större delen av det svenska näringslivet. Men nu har näringsministern alltså valt subventionsvägen i en bransch. Han har också varit inne och plockat i en del andra branscher. Jag kan ha respekt för att man försöker klara jobben. Men jag har inte respekt för särbehandling och brist på logik. Framför allt nonchalerar man en mycket stor näring, nämligen åkerinäringen, med mångdubbelt fler sysselsatta än vad sjöfartsnäringen någonsin har haft. Det är bara att fråga Industriförbundet och det svenska näringslivet om skillnaden i betydelse mellan sjöfarten och åkerinäringen. Det är ingen tvekan om att man är mycket oroad för åkerinäringen. Den har stor betydelse för bredden i det svenska näringslivets konkurrenskraft gentemot utlandet. Den är vitt förgrenad och når fram till många olika orter. Den är viktig inte minst för den mindre och medelstora svenska industrin. Fru talman! Jag tycker inte att jag fick några svar från näringsministern, utan det var snarast bortförklaringar. Jag vill ha ett besked här om vad man skall göra från socialdemokratiskt håll för att klara den svenska åkerinäringen framöver. Är man beredd att fortsätta på subventionsvägen? Är man beredd att gå mot skattesänkningar och förbättringar av rörligheten på riskkapitalet till växande industrier? Är man beredd att öka kunskapens rörlighet för att göra arbetskraften mer konkurrenskraftig? Är man beredd att även ge möjligheter att omstrukturera i ännu snabbare takt? Jag tror att det tyvärr är nödvändigt för att vi skall klara sysselsättningen i Sverige.
Fru talman! Låt mig först konstatera att sjönäringen är väldigt speciell. Det vet Per Westerberg. De subventioner som sker av sjönäringen, sker över hela världen. De sker också i Norge och Danmark, men de sker på ett annorlunda sätt. Man avstår från skatteintäkter i stället för att ge subventioner. Det är det som skiljer. Men det är en kostnad såväl för den norska och danska som för den holländska staten som har den här typen. Vi valde bruttolönemodellen som vi ansåg vara bättre än nettolönemodellen sett ur sjöfolkets synpunkt, dvs. de som bemannar båten. Vi är överens med rederinäringen om att detta är mycket bra. Därmed tycker jag att man kan sätta punkt för den diskussionen. När det sedan gäller åkerinäringen sade jag att vi skall utreda den och återkomma till detta. Men jag tar avstånd ifrån att det skulle vara en generell metod att vi skall subventionera. Man måste kunna konkurrera på en marknad där alla har lika villkor. Jag delar den uppfattningen. Men sjönäringen är speciell eftersom den subventioneras av alla länder på olika sätt med olika modeller.
Fru talman! Med näringsministerns logik subventioneras i princip alla näringar som är personalintensiva i de flesta länder i och med att man inte har motsvarande arbetsgivaravgifter och skattetryck. Om det är så att svenska åkare, om man räknar de fiktiva sociala avgifterna, har väsentligt högre skattetryck än sina tyska och danska konkurrenter innebär det ju enligt näringsministerns modell att man subventionerar åkerinäringen i de här länderna. Det är riktigt att man kan avstå från skatter i stället för att använda sig av subventioner för att uppnå konkurrenskraft, och det har man gjort i ett antal länder, bl.a. i Norge och Danmark. Vad näringsministern egentligen säger är att vi i sjöfartsnäringen skall ha subventioner på närmare 60 000 per anställd. Man är inte beredd att göra motsvarande saker i andra näringar. Jag för min del vill i stället ha sänkt skatt för att uppnå motsvarande resultat. Jag vill att det skall vara generellt. Det är inte bara sjömän som skall kunna känna att de får skattestöd från den svenska staten. Det skall gälla för alla, och då är det bättre att sänka skatterna generellt än att hålla på med denna typiska branschpolitik som leder till subventioner. Det kommer att leda till stora problem. Jag kan inte heller acceptera att man bara lägger detta på en utredning. Jag tror att näringsministern själv är medveten om vilken lång lidandets väg det var i sjöfartsnäringen där många jobb förlorades under många år av utredningar. Åkerinäringen blöder sysselsättningsmässigt kraftigt nu. Den är viktig för hela den svenska exportnäringen. Det går inte att sätta sig och utreda nu. Det som gäller i åkerinäringen är utomordentligt väl genomlyst. Jag tror inte heller att det är särskilt svårt att se vad som behöver göras.
Fru talman! Låt mig bara konstatera att om den svenska sjönäringen skulle haft samma konkurrensförmåga som den i omvärlden skulle skattelättnaderna ha varit 60 000 per person. Det är vad Per Westerberg föreslår. Per Westerberg inser att det är omöjligt att göra dessa skattesänkningar för alla. Det går inte om vi vill värna om sjöfarten, om kommunikationerna och om välfärden. Låt mig sedan säga en annan sak när det gäller sjöfarten. Jag hade varit minister i 30 dagar när vi löste detta. Jag tycker att det är rimligt att man gör en genomlysning av åkerinäringen. Därefter har vi att ta ställning till hur vi skall hantera den.

Fru talman! Harald Bergström har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att en ledning för transport av gas genom Sverige till kontinenten skall klassas som riksintresse. Vidare frågar Harald Bergström om jag, i händelse av ett jakande svar, avser förelägga frågan för riksdagen för beslut. Det behövs först en kortare beskrivning av tillståndsprocessen för en eventuell gasledning. Prövning av en ledning för naturgas sker bl.a. enligt rörledningslagen. Statens energimyndighet är beredande myndighet och har till uppgift att inhämta synpunkter från berörda parter. Energimyndigheten skall därefter med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för beslut. Även andra lagar kan vara tillämpliga vid prövningen av ett stort infrastrukturprojekt, bl.a. plan och bygglagen och miljöbalken. Miljöbalken innehåller bestämmelser om användning av mark och vattenområden. Dessa bestämmelser skall tillämpas när ett projekt prövas enligt de lagar jag nyss nämnde. Bestämmelserna innebär kort uttryckt att områden som är särskilt skyddsvärda - beroende på att de är särskilt lämpliga för viss verksamhet, t.ex. energidistribution, eller på att de har stort värde på grund av exempelvis sina naturvärden - skall så långt möjligt skyddas mot exploatering som påtagligt påverkar områdenas skyddsvärde. Skyddsvärda områden kan också klassas som riksintressen. Vid en eventuell prövning av en gasledning får intresset av att ledningen kommer till stånd bedömas i förhållande till de skyddsvärda intressen som kan finnas på de mark och vattenområden där ledningen skall dras fram. Om regeringen i framtiden kommer att handlägga ett förvaltningsärende enligt t.ex. rörledningslagen eller miljöbalken avseende en gasledning så kommer regeringen i sitt avgörande att göra ovanstående bedömning. Jag är med hänsyn till dessa förhållanden förhindrad att vidare uttala mig om den aktuella gasledningen i dessa avseenden. Jag vill påpeka att inget av de projekt som Harald Bergström refererar till har resulterat i någon ansökan om tillstånd för uppförande av naturgasledning. Jag vill i sammanhanget också erinra om de riktlinjer för naturgasens användning som riksdagen uttalade år 1988. Enligt dessa skall bl.a. investeringar i rörledningar och inköp av naturgas ske efter strikt kommersiella principer. Gasen skall av egen kraft konkurrera på den svenska marknaden. De kommersiella förhandlingarna skall genomföras på företagsnivå. Detta innebär att staten inte skall engagera sig i ekonomiskt stöd till naturgasprojekt. Den samhälleliga bedömningen av ett naturgasprojekt skall uteslutande göras i samband med tillståndsprövningen.
Fru talman! Tack för svaret på min fråga! Det föranleder en del kommentarer. Det är riktigt, som ministern konstaterar, att det inte föreligger, såvitt jag vet, någon ansökan om tillstånd för en sådan här naturgasledning. Men det är lika riktigt som jag påstår att ett stort projekt nu har varit i gång ett tag. Det har genomförts ett ganska omfattande planeringsarbete. Man har från det finska projektet North Transgas Oy besökt en rad länsstyrelser som ju är regeringens myndighet. Man har där informerat kommunala myndigheter liksom själva länsstyrelsen om de planer man har. Man har visat ritningar osv. Det skulle förvåna mig enormt - om man lägger ned så mycket pengar, och efter de propåer som president Jeltsin gjorde när han var här på besök om hans önskan att sälja naturgas till Sverige - om det inte har funnits underhandskontakter mellan regeringen och företaget och mellan regeringen och myndigheterna, som har fått information från företaget. Det skulle förvåna mig mycket om det inte finns en underhandskontakt och om regeringen inte på något sätt har lämnat medgivande, diskuterat frågan, eller hur man nu har sagt, för att man skall gå vidare med ett sådant här stort projekt. Det är inte precis småpotatis man talar om när det rör sig om ett projekt i 30 miljardersklassen. Det kan väl också sägas, när det gäller prövningen, att situationen är riktigt beskriven. Det har jag ingen anledning att ifrågasätta. Jag vet bara att kommunerna dessutom har en vetorätt mot sådana här projekt som passerar genom kommunens ansvarsområde. Det finns, såvitt jag har fått uppgifter om, inget projekt som någonsin har meddelats där den kommunala vetorätten har brutits igenom. Vanligen sker sådant här när det gäller projekt där det är fråga om en kommun. I det här fallet handlar det om en rad kommuner från Gävle till Ystad. Ett sådant projekt har ännu inte varit föremål för prövning. Jag vill ställa en följdfråga. Hade det inte varit rimligt, statsrådet, att länsstyrelserna hade fått viss information om vad som var på gång när man nu stod inför de här frågorna? I höstas fick man ju besök av företaget. Jag har frågat länsstyrelsen hemma i mitt län, Kronoberg. Man stod helt frågande inför de besked, propåer eller önskemål som ifrågavarande företag kom fram med. Sedan gäller det riksintresset. I energiöverenskommelsen som gjordes inom ramen för förhandlingarna för ungefär ett år sedan fanns det inte med mer än uttalanden internt kring naturgasen i utredningens arbete. Propåerna avvisades av de flesta partierna. Likväl har regeringen ansökt om att få öka koldioxidutsläppen. Det tyder jag som att det är någonting på gång vad gäller naturgasen. Det var ett par följdfrågor.

Fru talman! Jag vill göra några kommentarer med anledning av Harald Bergströms interpellation. För att börja bakifrån, Harald, är det så att koldioxiden ökar av alldeles egen kraft, kan man säga. Det gör den av det enkla faktum att vi har en bilism som breder ut sig. Det är i huvudsak den som spär på vad gäller koldioxiden. Och det är mycket mer svårtacklat än de större energianläggningar som vi talar om här. Med all respekt för din frågeställning: Vi kommer ju båda från Småland och har en gemensam ängslan för att det skall bli en sådan här stor naturgassatsning för många miljarder som skall slå undan benen för den biobränslesatsning som vi tycker är så bra och som fungerar ännu bättre, speciellt i ett långt perspektiv, än naturgasen. Jag tycker alltså att din ängslan går lite för långt. Den här interpellationen var helt onödig. Du kunde nöja dig med att läsa den energiöverenskommelse som finns och som ligger till grund för energipolitiken. Där står det klart utsagt att den naturgas som är aktuell att nyttja är den längs västkusten, och den skall utnyttjas bättre. Det har ju varit dåligt kapacitetsutnyttjande där, men det är på gång att höjas. I förlängningen gäller det också den kommande energibeskattningen, som diskuteras. Dessutom sitter både du och jag med i näringsutskottet, där vi skall besvara en motion med anledning av naturgasen. Med en enkel hänvisning till den nu gällande energipolitiken och energiöverenskommelsen tror jag att vi löser det här problemet. Men inget ont som inte har något gått med sig. När det finsk-ryska konsortiet är i Småland och härjar och försöker dra lite ledningar på kartan mobiliserar det allmogen på ett förtjänstfullt sätt. LRF är mer engagerat än någonsin för en hållbar utveckling på energisidan, så jag tror nog, Harald, att det inte är någon kristelig obehaglig gärning som utförs av konsortiet. Du säger att man lägger ned stora pengar. Ja, kapitalismen förnekar sig inte. Vädrar man vinster är man beredd att satsa stort, även om man skulle förlora. I huvudsak är ju naturgasdragningarna av det slaget att de härstammar från den europeiska unionen, som jag tror att du är en något så när varm anhängare av. Det är ur den synvinkeln, om man från Bryssel skådar ut över energiförsörjningen i Europa, som naturgasen i ett relativt kortsiktigt perspektiv kan vara ett vettigt alternativ till ännu värre fossila bränslen som olja och kol. Så jag tror nog att vi skall ro detta i hamn.
Fru talman! Får jag först konstatera att jag inte finner någon anledning att kommentera projektet North Transgas, eftersom detta inte har slutförts. Det är också så att man inte har kommit med någon ansökan om tillstånd. Projektet är så att säga inte avslutat, och det finns inte någon anledning för mig att kommentera det. Så till de relationer som finns mellan Sverige och Ryssland. Enligt det protokoll som undertecknades i samband med president Jeltsins besök i Stockholm skall Sverige och Ryssland samarbeta kring frågor rörande framför allt energieffektivisering och gas. En svensk-rysk expertgrupp skall studera förutsättningarna för en sammankoppling av naturgasnätverken. Från svensk sida framhålls, som jag tidigare sade, att kontakter, verksamhet, investeringar av rörledningar och inköp av naturgas skall ske efter kommersiella principer. Det är regeringens sak att använda länsstyrelser efter de behov som regeringen bedömer, dvs. som remissinstanser eller att man utfärdar att de i det här fallet skall kontrollera viss verksamhet. Här har det varit kontakter med de berörda länsstyrelserna via detta projekt. Än en gång vill jag säga att jag inte finner anledning att ta det. När det gäller klimatfrågan och den närmare utformningen av den svenska klimatpolitiken är den, som interpellanten vet, föremål för en parlamentarisk utredning, den s.k. klimatkommittén. Jag tänker heller inte föregripa denna utredning.
Fru talman! Jag vänder mig först till näringsministern. Jag är mycket väl medveten om att det inte är så lätt att kommentera ett projekt som är av kommersiell natur och där det inte föreligger någon ansökan. är involverat i, ligger kanske närmare till hands eftersom det berör ett helägt dotterföretag till ett helägt statsföretag, nämligen Vattenfall AB. Men där föreligger alltså ingen ansökan. Likafullt skulle det kunna tänkas att det finns underhandskontakter. Det krävs, om jag har förstått lagstiftningen rätt och blivit rätt informerad, att det hela klassificeras som ett riksintresse. Det är det som är knutpunkten. Då drar det kanske i väg med intressen för nya energibeslut att använda naturgas som en storskalig energikälla i ett läge där möjligtvis kärnkraften är avvecklad och energin tar slut. Fru talman! Beträffande Lennart Värmbys förtröstan på att naturgasen från Ryssland skulle kunna utgöra en minskning av växthuseffekten eller koldioxidutsläppen i Europa kan jag hålla med om det. Kolet är ju till stor användning när man framställer energi. Men, Lennart Värmby, det finns ju i så fall andra vägar än att dra den här ledningen på svenskt territorium. Man kan ju dra den genom Östersjön och då är vi kvitt frågan och dess implikationer av möjlig användning i Sverige. Tack!
Fru talman! För det första förvånar det mig att Harald Bergström, som är en så varm anhängare av en fri marknad, är så misstänksam mot fria marknadskrafter när de prospekterar i kommande eventuella affärsmöjligheter. När det gäller min förtröstan vill jag säga att det redan nu är ett faktum att den ryska naturgasen strömmar in i Europa. Vad de nu eventuellt vill göra är att komplettera med en nordlig dragning. Där förenas du och jag, om jag har förstått rätt, i att vi tycker att en sådan transitledning är onödig på torrmark. Om de vill dra den genom Östersjön är det ju deras bekymmer och deras miljarder som satsas. Det finns en energiöverenskommelse. Det finns möjligheter i förhandlingar och diskussioner mellan partierna att ändra energibeskattningen på ett sådant sätt att det även i fortsättningen missgynnar fossila bränslen. Jag har alltså förtröstan och tror på den breda majoritet som finns i de här frågorna.
Fru talman! Jag vill bara kort säga att jag anser att jag inte kan göra någon kommentar heller när det gäller Nordic Gas Grid-projektet. Det är ett kommersiellt projekt. Det görs av Vattenfall och andra i regionen, och det är EU-stött. Det finns ingen anledning för mig att kommentera det i dag. Vi får avvakta tills vi får ansökningarna. Vi får använda den procedur som vi har i Sverige - det är viktigt att vi har den - där vi kan ta hänsyn till miljöintressen och andra intressen. Men, än en gång, detta måste ske på kommersiell grund.
Fru talman! Jag konstaterar alltså att det i dagsläget inte går att få ett besked huruvida en storskalig satsning på naturgas är av riksintresse eller inte i Sverige. Skälen till det kan växla. När det gäller Lennart Värmby konstaterar jag hans förtröstan på att naturgas är bra i Europa. Jag håller med om, där är vi överens, att den inte är bra i Sverige. Den skulle kunna utgöra ett direkt hot mot de möjligheter som finns när det gäller biobränsle, dess utveckling, dess möjligheter till industriell produktion och till arbetstillfällen. Där är vi överens. Med detta får jag låta mig nöja, och tackar för debatten.
Fru talman! Jag misstänker att Harald Bergström fanns med här i kammaren 1988 då riksdagen fattade beslut om att såväl små som stora projekt, vad gäller gas, skall ske på affärsmässig grund, dvs. kommersiell grund. Det är företag som får söka. Det är företag som har att pröva detta.

Fru talman! Runar Patriksson menar i sin interpellation att reglerna bör ändras så att alla biståndsarbetare och missionärer har rätt till arbetslöshetsersättning vid hemkomsten från ett utlandsuppdrag. Han anser att det är angeläget att biståndsarbeten sprids på andra organisationer utanför staten. Han ser en allvarlig risk att rekryteringen av biståndsarbetare och missionärer försvåras om de inte har ett gott skyddsnät vid hemkomsten. Jag har stor respekt för det angelägna arbete som utförs av biståndsarbetare och missionärer. Det rör sig många gånger om undervisning, sjukvård och annan hjälp till människor som lider brist på praktiskt taget allt som vi i västerlandet tar för självklart. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen finns det en grundläggande princip för när ett arbete får tillgodoräknas. Så är fallet för arbete som utförs i Sverige. Genom socialavgifterna bidrar arbetstagarna gemensamt till kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen. Huvudregeln är alltså att arbetet skall ha utförts i Sverige för att få ligga till grund för arbetslöshetsersättning, men även vissa arbeten utförda i utlandet får tillgodoräknas. Sådana arbeten är t.ex. arbete hos arbetsgivare med säte i Sverige, om lön utbetalas därifrån, och biståndsarbete för vilket Sida eller annan statlig myndighet står för lönekostnaderna. Runar Patriksson vill att alla biståndsarbetare och missionärer skall få arbetslöshetsersättning vid hemkomsten. Dagens arbetslöshetsersättning gör ingen skillnad på svenskar, nordbor, européer och andra. För grundbeloppet finns inget krav på medlemskap i svensk arbetslöshetskassa. Arbete som är tillgodoräkningsbart i den svenska försäkringen ger i princip också rätt till inträde i en svensk arbetslöshetskassa. Om kravet på arbetsplatskoppling till Sverige helt skulle slopas skulle arbete av vem som helst utfört var som helst i världen tillgodoräknas för arbetslöshetsersättning i Sverige som om det vore utfört i Sverige. Några socialavgifter till finansiering av den svenska arbetslöshetsförsäkringen har i de fallen inte influtit. Det kan sägas att undantaget kunde avse endast bistånds och missionsarbete. Emellertid synes det knappast rimligt att biståndsarbetare och missionärer från andra länder endast på denna grund skulle kunna tillgodoräkna sig sitt arbete i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Lika främmande känns det att just för biståndsarbetare och missionärer knyta rätten att tillgodoräkna arbetet till personens svenska nationalitet. Att begränsa rätten att tillgodoräkna arbetet till en eventuell tidigare tillhörighet till den svenska försäkringen på grund av ett tidigare arbete blir också märkligt, eftersom det i försäkringen i princip endast är det senaste arbetet som tillgodoräknas. Redan i dag är arbete utfört i utlandet tillgodoräkningsbart i den svenska arbetslöshetsförsäkringen om arbete utförts hos arbetsgivare med säte i Sverige och lön utbetalas därifrån. Det är alltså fullt möjligt för svenska biståndsorganisationer och församlingar att anställa personer för biståndsarbete eller mission. Därigenom uppnås en del av den variation av organisationer för bistånd och mission som Runar Patriksson efterfrågar. Mot bakgrund av vad jag nu sagt har regeringen inte för avsikt att föreslå riksdagen någon ändring av lagen om arbetslöshetsförsäkring vad gäller arbete utfört i andra länder.
Runar Patriksson, som har framställt interpellationen, förefaller inte finnas på plats här i salen. Till denna interpellationsdebatt har även Maria Larsson anmält sitt deltagande. Jag ger ordet till henne.
Fru talman! Jag får å Runar Patrikssons vägnar tacka för svaret, även om jag tycker att det var en smula märkligt. Det som gås igenom i svaret är dagens a-kasseregler för biståndsarbetare och missionärer, och de är ju väl kända. Det som jag förmodar att Runar Patriksson har avsett i sin interpellation är de regler som är aviserade i den statliga utredning vars förslag nu är ute på remiss. Bakom den står visserligen varken Näringsdepartementet eller Arbetsmarknadsdepartementet, utan den har sitt ursprung i Socialdepartementet, och dess huvudbetänkande har beteckningen SOU 1997:72. Även om det är fråga om ett annat departement har jag utgått från att den ena sidan av regeringen vet vad den andra sysslar med och att man har kommunikation mellan de olika departementen. Den utredning som jag förmodar att Runar Patriksson avser bär namnet Utredningen om socialförsäkringens personkrets. Man har aviserat socialförsäkringsutskottet om att proposition skall komma i april månad. Den stora stötestenen i förslaget är att missionärer och biståndsarbetare enligt utredningen skall ha rätt till a-kassa endast om deras utlandsvistelse understiger ett år. Det är en mycket kort tid. Detta skulle innebära att man ställde en massa människor inför svåra beslut och att de biståndsorganisationer som i dag är verksamma skulle få stora rekryteringssvårigheter. Jag vet inte hur jag skall tolka svaret. Har Björn Rosengren inte kännedom om det här, eller fungerar inte kommunikationen mellan departementen? Jag skulle vilja fästa ministerns uppmärksamhet på att även om det handlar om en liten grupp personer, bara ungefär 1 500, gör de ett arbete som uppskattas också av Sveriges riksdag och regering. Vi hörde utrikesministern här i går tala om värdet av biståndsarbetarnas insatser. Gränslinjen mellan Sidaarbetare och biståndsarbetare i ideella organisationer är inte tydlig, utan deras verksamheter går tvärtom väldigt mycket in i varandra. Sida stöder en mängd projekt som drivs av ideella biståndsorganisationer. Här finns en samverkan som det har uttalats många positiva ord om. Mer och mer av Sidabiståndet kanaliseras den här vägen. Om man genomförde det förslag som är aviserat i utredningen, skulle rekryteringsproblemen för biståndsorganisationerna framdeles bli betydande. A kassan kostar väldigt lite för den här gruppen. Det är ett litet antal människor som det handlar om. Flertalet är väldigt välutbildade och brukar inte ha problem med att få jobb när de väl kommer hem, men förslaget skulle få förödande konsekvenser för rekryteringsmöjligheterna framöver. Jag hoppas att jag kan tolka ministerns svar så att det här förslaget är skrinlagt.